Fru talman! Jag visste faktiskt inte om att Anita Gradin tänkte ta upp också jämställdhetsfrågor i den här debatten. Men jag kommer, som jag hade planerat, att ägna mig enbart åt invandrarfrågorna. Om jag inte missminner mig är det första gången på det år som har gått sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde som invandrarminister Anita Gradin tar till orda här i kammaren i invandrarpolitiska frågor. Och jag hälsar med tillfredsställelse att vi i den här allmänpolitiska debatten kan få en diskussion till stånd med utgångspunkt i en redogörelse av det i regeringen ansvariga statsrådet. Jag är nämligen starkt oroad över den dödens tystnad som har brett ut sig över det invandrarpolitiska området. Inte ens invandrarorganisationernas tidigare så energiska röster hörs längre. Är det lojalitet med den socialdemokratiska regeringen som fått dem att avstå från att ställa också starkt berättigade krav? Jag omfattades ju aldrig av någon sådan lojalitet när jag var invandrarminister. Även om jag inte kunde uppfylla alla krav som kom, vilket väl ibland kunde vara besvärande, så uppfattade jag alltid dialogen som konstruktiv. Också massmedia tiger. Att hålla en levande debatt i gång i frågor där alltför många är ointresserade och likgiltiga är en viktig del av en framåtsyftande invandraroch minoritetspolitik. Ansvaret för detta ligger i stor utsträckning på regeringen. Jag tror inte man skall sopa alla problem under mattan genom att tillsätta utredningar och arbetsgrupper. Ofta är en öppen diskussion att föredra även om den kan bli kontroversiell. Allt är bättre än likgiltighet. Jag tror det var den franske författaren och filosofen Romain Rolland som präglade uttrycket: ”Tusenfalt död åt de ljumma, det är de ljumma som förstör världen.” Det stämmer också på det här området. Vi behöver ökat engagemang i invandraroch minoritetsfrågor. Det är viktiga framtidsfrågor för vårt land. Anita Gradin brukar i sina tal alltid framhålla — hon gjorde det också här, inledningsvis — att man inte kan se invandrarpolitiken isolerad från den allmänna politik som förs, inte minst den ekonomiska politiken. Jag är den första att instämma i detta. Men med den utgångspunkten kan det inte vara lätt att ha ansvar för invandrarfrågorna i den regering som på ett år ökat budgetunderskottet med 15 miljarder och därmed försvårat möjligheterna att genomföra angelägna reformer, bl.a. på invandrarområdet. Det kan inte vara lätt att vara invandrarminister när den förda ekonomiska politiken har lett till en rekordhög arbetslöshet, som på olika sätt slår hårt mot invandrarna. Men jag tänker inte ägna mina få minuter åt den allmänna politiken, hur viktig den än är för invandrarna. Jag skall i stället ta upp några speciella invandrarfrågor. Låt mig börja med svenska för invandrare. Det är en ytterligt angelägen fråga. Invandrarverket har i sina nyligen framlagda petita understrukit detta. Man pekar på vad säkert alla vi vet som är engagerade för att förbättra invandrarnas situation i Sverige — att en viktig orsak till att arbetslösheten är högre bland invandrare än bland svenskar är att många invandrare har bristande kunskaper i svenska. Man ber att regeringen snarast fattar beslut i frågan. Jag instämmer till fullo. Vi vet att det system som vi nu har — verksamheten bedrivs fortfarande i form av försöksverksamhet — inte alls fungerar. Vi vet också hur nödvändig kunskap i svenska språket är för invandrare, om de skall kunna hävda sig på arbetsmarknaden. Anita Gradin har hittills försökt slingra sig undan ansvaret för att frågan fördröjts genom att skylla på mig och på den regering jag tillhörde. De som är initierade — och dit hör Anita Gradin och jag själv — vet att detta inte är sant. Frågan låg på ett långt framskridet beredningsstadium när jag lämnade arbetsmarknadsdepartementet. Men hur det låg till då börjar bli helt ointressant nu. På ett år bör invandrarministern och regeringen kunna få fram en proposition, även om de börjar helt från början. Så nu håller det inte längre att skylla på mig. Vad är det som gör att propositionen inte kommer? Jag fattade Anita Gradins utspel i slutet av sommaren som ett löfte om proposition till Nr 11 höstriksdagen, och jag blev mycket besviken när den propositionen inte CE : 2 : Torsdagen den fanns med på propositionsförteckningen. Jag är övertygad om att besvikelsen 20 oktober 1983 var minst lika stor hos de närmast berörda — invandrarna själva. Det brådskar faktiskt, Anita Gradin! SÖ Allmänpolitisk de Brådskar gör det också att finna lösningar på invandrarorganisationernas batt akuta ekonomiska svårigheter. Regeringen har nu bollat över frågan om det totala stödet till invandraroch minoritetsorganisationerna till invandrarpolitiska kommittén, IPOK. Det är naturligtvis bra om man kommer fram till ett nytt, som det heter i direktiven ”enhetligt bidragssystem” , men risken är att kon dör medan gräset växer. Jag hoppas att inte uppdraget till IPOK skall tas som ursäkt för regeringen att inget alls göra för att förbättra invandrarorganisationernas ekonomiska situation innan IPOK:s förslag föreligger. Det är t.ex. djupt beklagligt när den finskspråkiga tidning som ges ut av Riksförbundet finska föreningar av ekonomiska skäl tvingas upphöra. Jag beklagar att centern inte fick gehör för den begränsade höjning av anslaget till invandrarorganisationerna som vi föreslog vid behandlingen av budgeten i våras men som utskottsmajoriteten gick emot. Det här uppdraget till invandrarpolitiska kommittén, som jag nyss nämnde, gavs genom tilläggsdirektiv. Tyvärr innebar dessa tilläggsdirektiv också en stark begränsning av de uppgifter kommittén fått genom tidigare direktiv, vilka gavs av den förra regeringen. Jag tänker speciellt på den stora, viktiga frågan om andra generationen, om invandrarungdomarna och hur deras situation, bl.a. på arbetsmarknaden, skall kunna förbättras. Jag beklagar detta. Dessutom ger det tidsrum kommittén fått för sitt arbete inte rimliga förutsättningar för ett väl genomarbetat förslag i komplicerade frågor. Man kunde ju ha gett organisationerna och stödet till dem förtur och sedan låtit kommittén arbeta färdigt med de mer långsiktiga minoritetsfrågorna. Är det valet 1985 som redan börjat spöka? En fråga som blivit mer och mer aktuell för mig genom mina kontakter ute i landet gäller äldre invandrare och omsorgen om dem. Jag vet att detta är en kommunal fråga, men jag har blivit skrämd av att man i kommunerna tycks vara så omedveten om att detta är ett problem och dessutom ett problem som snabbt kommer att öka i omfattning. Jag tror att det behövs centrala initiativ. När det gäller invandrarkvinnorna tror jag att Anita Gradin och jag har varit och är lika engagerade, och jag vet att det är svårt att hitta de rätta medlen att nå de kvinnor som är i mest behov av stöd. Inom ramen för ett nytt system för svenskundervisning för invandrare bör det finnas möjligheter att göra insatser. Fru talman! Invandrarministern kom själv in på den fråga som jag hade tänkt ta upp, nämligen den om tvåspråkig service och om tvåspråkighet som merit vid anställning och utbildning. Arbetet med utredningen om meritvärde vid statliga tjänstetillsättningar skulle slutföras under 1983. Detta blev vårt utskott upplyst om när frågan behandlades i våras. Jag är intresserad av att få veta litet mera om hur frågan har avancerat. Till detta hör också frågan om invandrarnas möjligheter att utnyttja sina 59 tidigare examina på den svenska arbetsmarknaden. Jag vet att det är en komplicerad fråga, men den är viktig, inte minst för de många flyktingar som kommer hit och ofta har en bra utbildning. Det borde också vara viktigt för Sverige att bättre utnyttja invandrarnas utbildning och språkkunskaper. Jag har hört berättas att språkoch kulturarvskommittén i dag har överlämnat sitt betänkande om invandrarbarnen i den svenska skolan. Fortfarande, enligt hörsägner, föreslår kommittén just en sådan experimentskola med finska som undervisningsspråk som centern föreslog i sin motion om invandrarfrågor i våras, men som utbildningsutskottets majoritet då avslog. Tydligen föreslår kommittén också en utvidgning av den gymnasieutbildning på finska som på centerns initiativ bedrivs i Stockholm både på teoretiska och yrkesinriktade gymnasielinjer. Det känns bra för mig att kunna konstatera detta. Jag hoppas också att förslagen så småningom blir genomförda. Fru talman! Jag har framfört några kritiska synpunkter på regeringens invandrarpolitik under det gångna året. Jag vill sluta med en fråga där jag har anledning att ge Anita Gradin en eloge. Vid Europarådets parlamentariska församlings sammanträde nyligen behandlades en rapport om invandrarfientlighet och åtgärder mot den. Rapporten och en på denna byggd rekommendation till medlemsstaterna antogs enhälligt av församlingen. Bakom rapporten och rekomendationen stod rådets flyktingoch invandrarkommitté, där Anita Gradin som ordförande gjort väsentliga och uppskattade insatser det senaste året, och där jag nu själv medverkar som ledamot. Det internationella samarbetet är som invandrarministern sade viktigt på invandraroch flyktingområdet. Det är inte bara viktigt utan nödvändigt. Hela frågan är ju internationell till sin karaktär, och det är både angeläget och nödvändigt att man finner internationella lösningar. Inom kort kommer också en andra europeisk invandrarministerkonferens att hållas. Den första hölls 1980 på initiativ av tidigare utrikesminister Karin Söder, och själv hade jag glädjen att delta och leda den konferensen. I den rekommendation som jag nämnde understryks hur viktigt det är att majoritetsbefolkningen i invandringsländerna får kunskaper om orsakerna till invandringen, om invandrarnas kultur och bakgrund, och inte minst om hur de bidragit till den ekonomiska utvecklingen i sina nya hemländer. Det projekt, invandrarkunskap till svenskar, som invandrarverket beviljades medel till i den första budget som jag som invandrarminister var med om att lägga fram hade just detta syfte. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi på olika plan med eller utan projekt fortsätter med det informationsarbetet. Bristen på kunskaper i dessa frågor är mycket stor, det får jag ständigt bevis på när jag bedriver det missionsarbete som jag tycker är så viktigt. Ökade kunskaper leder till ökad förståelse, och detta är en förutsättning för en harmonisk utveckling. En förutsättning för en sådan är också att vi i relativt stor politisk enighet kan fatta beslut i viktiga invandrarpolitiska frågor, precis som Anita Gradin sade inledningsvis. Trots de kritiska synpunkter på den aktuella politiken som jag har framfört, är vi ense om de grundläggande värderingar som ligger bakom de invandrarpolitiska och flyktingpolitiska Nr 11 beslut som har fattats i riksdagen.

Fru talman! Jag skall inte säga som man ofta sade från socialdemokratiskt håll, att den ekonomiska politik som förts medvetet syftat till att öka arbetslösheten. Det tror jag inte alls. Jag tror att man haft exakt det syfte som Anita Gradin säger. Men faktum är att arbetslösheten aldrig varit så hög som den är nu, och den ekonomiska politiken är en del av orsaken till detta. Jag hade tydligen missuppfattat det besked Anita Gradin gav när det gäller svenska för invandrare. Jag uppfattade att förslaget skulle kommit under hösten. Det har tydligen redan från början varit meningen att det skulle dröja till våren. Anita Gradin försöker för jag vet inte vilken gång i ordningen skylla på det beredningsarbete som inte var avslutat när hon tillträdde i regeringen. Det tycker jag hon bör sluta med. På ett år bör man, även om man börjar från scratch, kunna lägga fram en proposition. Självklart var inte beredningsarbetet klart. I så fall skulle propositionen varit framlagd. Det brukar vara så att när man kommit en bra bit i beredningsarbetet tar man upp de ekonomiska diskussionerna med budgetdepartementet. Dessa diskussioner hade börjat. Självklart skulle också finansieringen varit klar när propositionen blivit färdig hösten 1982. Det var några frågor som jag gärna skulle vilja ha litet bättre svar på, så jag ställer dem igen. Den ena var hur beredningsarbetet i regeringskansliet pågår när det gäller tvåspråkighet som merit och de möjligheter som invandrare och flyktingar med god utbildning i sina hemländer borde ha att få användning för den i Sverige. Jag skulle också gärna vilja att invandrarministern något talade om varför man så starkt begränsade invandrarpolitiska kommitténs direktiv och tog bort väsentliga uppgifter från det arbete som den har att utföra. Som jag sade i mitt förra inlägg tycker jag att det var ganska synd. Det var viktiga frågor som på det sättet fördes bort från beredningsarbetet.

Nr 11 Fru talman! Jag hälsar med tillfredsställelse att arbetet med den frågan Torsdagen den fortgår. Tvåspråkighet är ju viktig för alla som har ett annat modersmål, men 20 oktober 1983 just möjligheten att använda sina kunskaper är oerhört viktig, särskilt för många flyktingar. Jag skall alltså med intresse ta del av vad som kommer att Allmänpolitisk destå i budgetpropositionen. batt Det var en fråga som jag glömde ta upp i min förra replik, nämligen stödet till invandrarorganisationerna. Anita Gradin talade om det inhopp som gjordes genom att man fördelade resurserna för föregående budgetår på ett sätt som innebar att invandrarorganisationerna fick ett tillfälligt stöd. Det tycker jag var bra, och det sade vi också när utskottet behandlade detta. Däremot kunde jag inte förstå att man inte var logisk nog att följa centerns förslag om att också göra en motsvarande överföring för innevarande budgetår. Jag tror att invandrarorganisationerna hade behövt detta stöd även det här budgetåret. Jag vet att deras situation på vissa håll är mycket prekär.

Fru talman! Målen för den svenska invandrarpolitiken — jämlikhet, valfrihet och samverkan — har beslutats i stor enighet mellan samtliga riksdagspartier. Under hela 1970-talet och början av 1980-talet har också en mängd åtgärder vidtagits i syfte att trygga invandrarnas tillvaro i Sverige. Av naturliga skäl har åtgärderna i första hand riktats mot att förbättra invandrarnas villkor vad gäller boende, ekonomiska villkor, sjukvård osv. Nu måste vi se längre och inrikta arbetet på att ge invandrarna och deras barn möjligheter att verka på lika villkor med infödda svenskar samtidigt som de skall ha reella möjligheter att tillvarata och utveckla sina egna kulturer. Särskilt angeläget är då att se till att reformera svenskundervisningen och förbättra invandrarnas situation på arbetsmarknaden samt deras möjligheter att delta i samhällsutvecklingen. Arbetslösheten talar sitt tydliga språk när det gäller invandrarnas möjligheter att hävda sig på arbetsmarknaden. Det är därför nödvändigt att snabbt förbättra och utvidga svenskundervisningen. Utan goda svenskkunskaper är det omöjligt för en invandrare att hävda sig i det nya hemlandet, och det går inte att fullvärdigt ta del av den svenska kulturen och svenskt samhällsliv. Svenskundervisningen måste därför reformeras. Svenskundervisningen för vuxna invandrare företer i dag en mycket splittrad bild. SFI anordnas av studieförbunden, i arbetsmarknadsutbildning , vid arbetsmarknadsstyrelsens mottagningsförläggningar för flyktingar , vid folkhögskolor och inom högskolan samt inom kommunernas utbildningsväsende. SFI har också varierande inriktning, uppläggning och finansiering beroende på om det är fråga om anställda invandrare, invandrare som omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder, flyktingar, högskolestuderande eller övriga. Frågor om mål för undervisningen, lärarkompetens och studiestöd har kommit att behandlas på skilda sätt, beroende på vilken utbildningsanordnare som står för undervisningen. Anordnarnas ideologiska profil, övergripan 63 de mål och resurser styr verksamheten. Med nuvarande system nås inte heller alla grupper. SFI-kommittén presenterade i november 1981 sitt slutbetänkande med förslag till en förändrad SFI-utbildning. Förslaget är nu remissbehandlat. Trots att det skedde för länge sedan och Anita Gradin vid frågor i kammaren sagt att detta är ett angeläget ärende har ingenting hänt. Tycker inte socialdemokraterna att svenskundervisning för invandrare är ett viktigt område att reformera? Här finns förslag som innebär att man genom omorganisation och rationaliseringar kan fördubbla antalet undervisningstimmar för invandrarna. Ändå görs ingenting. En förutsättning för att vi skall kunna tala om jämlikhet är att invandrarna i realiteten har tillgång till samma utbildningar och yrken som infödda svenskar. Vi måste arbeta bort de psykologiska spärrar som finns i dag, t.ex. föreställningen hos många att invandrare bör eller endast kan städa eller arbeta i sjukhus och restaurangkök. Dessa föreställningar finns hos såväl svenskar som invandrare, inte minst hos vissa grupper bland invandrarungdomarna. Därför är det angeläget att ge goda förebilder. Det måste finnas invandrare i olika yrkesskolor. Detta kräver särskilda stimulansinsatser från samhällets sida. Denna stimulans kan ges på flera sätt. En gammal brist i vår invandraroch flyktingpolitik är vår oförmåga att ta till vara invandrares och flyktingars utbildningsoch yrkeskvalifikationer. Särskilt bland flyktingar är det en stor andel som kommer till Sverige med en kvalificerad utbildning och yrkesverksamhet bakom sig. Detta är naturligt eftersom intellektuella ofta är särskilt hårt drabbade i diktaturstaten. Dessa medförda kunskaper utnyttjas i dag i alltför liten utsträckning. Det skulle inte behöva vara så, om det funnits en större öppenhet i bedömningen av deras kvalifikationer och om de fick visa vad de kan. I stället för att tvinga dem igenom fullständiga svenska utbildningar borde vi utveckla metoder för att värdera och komplettera kunskaperna till svensk kompetens. Detta kräver kompletteringsutbildningar vid våra högskolor och universitet. För att invandrare skall kunna och önska anamma det svenska samhällets livsmönster krävs ofta att de inte behöver befara att mista den egna kulturidentiteten. Endast den som känner sig tryggt förankrad i den egna kulturen kan vara generös mot andra kulturyttringar och öppen för nya intryck. Värdet av invandrarföreningar kan inte överskattas. Det är svårt och för somliga omöjligt att hålla kontakten med sitt ursprung levande om det inte finns en förening där man kan arbeta gemensamt och utveckla sina traditioner. Därför bör invandrarnas egna organisationer förstärkas och det kulturella utbudet för invandrare utökas. I dag utgår föreningsstöd dels från invandrarverket till riksomfattande föreningar, dels från lokala myndigheter. Reglerna för vilka som kan erhålla bidrag från landsting och kommuner är emellertid mycket hårda, och det tas ofta ingen särskild hänsyn till de speciella förhållanden som gäller för invandrargrupper. Så har man t.ex. krav på ett bestämt antal medlemmar i viss ålder inom ett landsting för att bidrag skall utgå. I realiteten har en del livaktiga föreningar — Nr 11 aldrig någon möjlighet att få bidrag därför att reglerna kräver fler ungdomar i Torsdagen den vissa åldersgrupper som föreningsmedlemmar än vad hela invandrargruppen 20 oktober 1983 omfattar i landstingsområdet. En anpassning till de lokala förhållandena bör därför göras. Folkpartiet föreslår att invandrarverket får i uppdrag att sammanställa de regler som gäller lokalt och kartlägga föreningsverksamheten samt framlägga förslag till hur verket med statsmedel skall kunna bidra till ett rimligt föreningsstöd även till små aktiva föreningar utan riksomfattande organisationer. Ett kriterium för stöd kan t.ex. vara att en viss andel av gruppen kan registreras som medlemmar i föreningen. En aktiv minoritetspolitik bör grundas på behovet av stöd, inte på regler som arbetats fram för svenska ungdomsföreningar eller liknande. Betydelsen av information till majoritetsbefolkningen är stor. Diskrimineringsutredningens undersökningar visar dock att det som mest varaktigt ändrar människors attityder är vardagskontakter mellan svenskar och invandrare — i skolan, på jobbet och i bostadsområdet. Förutsättningen för att sådana kontakter över huvud taget skall kunna komma till stånd är att människor kan tala med varandra. Så kommer vi då tillbaka till vikten av att invandrare får god svenskundervisning. Fru talman! Folkpartiet säger i sitt program att det i svåra tider är de svagaste grupperna i samhället som skall skyddas. Stora grupper av invandrarna hör dit.

Fru talman! Migrationen eller folkomflyttningen i Europa, som under de senaste årtiondena har fått formen av en folkvandring, orsakas av den ojämna ekonomiska och industriella utvecklingen i den kapitalistiska världen. Världsekonomin kännetecknas av en global arbetsdelning mellan fattiga, exploaterade och råvarurika områden å ena sidan och rika, högindustrialiserade och exploaterade länder å den andra. Denna strukturella obalans skapar migrationstryck. Människor söker sig från arbetslöshet och fattigdom till ekonomier i tillväxt eller söker asyl undan terror och förföljelser. Bakgrunden är det utvecklingsskede då Nordoch Västeuropa fick ett ekonomiskt övertag i världsekonomin. Denna del av Europa utvecklades till ett kommersiellt och industriellt världscentrum, medan länderna i periferin tilldelades uppgifter som passade just detta centrum. Detta förlopp av tillväxt och utarmning förklaras av att kapitalismens utveckling kännetecknas och främjas av produktionskrafternas rörlighet. Kapitalet rör sig mot områden där förutsättningarna för vinsten är bäst. Dessa områden utmärks av hög investeringstakt, snabb teknisk utveckling och hög vinstnivå. Till dessa områden dras följaktligen också arbetskraften och råvarorna. Den höga sysselsättningen höjer inkomsterna och efterfrågan hos befolkningen. Ännu fler investeringar kommer, osv. De ekonomiska aktiviteterna förstärker varandra inbördes, och området utvecklas till en 65 s.k. tillväxtpool. Denna blir ett ekonomiskt centrum, medan omgivningen förvandlas till en periferi, ett utkantsområde. Det är alltså marknadskrafternas fria spel som leder till stora och växande obalanser mellan olika länder och regioner i Europa. Det är denna mekanism som ligger bakom den växande klyftan mellan dagens industrioch utvecklingsländer. Den tekniskt avancerade produktionen har koncentrerats till världsekonomins centra. Kapitalet, forskningen, de tekniska nydaningarna, planeringsbesluten och konsumtionen samlas där, medan periferin i motsvarande grad utarmas. Arbetskraftsutvandringen minskar trycket av missnöje inom länder, eftersom de grupper, vilkas missnöje annars kunnat bli hotande, lämnar landet. Men därmed försvinner även grupper, vilkas kvalifikationer och kraft kunnat bidra till landets utveckling. Migrationen bidrar sålunda till att bevara och förstärka obalansen i den globala utvecklingen. Det är den mekanismen som skapar de stora arméerna av billig och rörlig arbetskraft, bestående av arbetare och proletariserade bönder. Dessa kallas gästarbetare eller invandrare, men det är de som städar, det är de som diskar, det är de som arbetar i gruvorna i Belgien, det är de som arbetar inom stålverken, vid löpande band, inom bilindustrin och verkstadsindustrin. Det är de som bor i olika getton. De drabbas särskilt hårt av det kapitalistiska samhällets orättvisor. De förnekas demokratiska medborgerliga rättigheter. De förnekas tillgång till sitt språk, sin kultur och sin historia. De förvägras rätten till en likvärdig utbildning. Arbetslösheten slår särskilt hårt mot invandrarungdom. Barnen slås ut redan i förskolan. De drabbas särskilt hårt av arbetslöshet, social otrygghet, utslagning och misär. Men det är också så att den flernationella, mångmiljonhövdade armén, som har tillskapats av de fria marknadskrafternas profithunger, utgör en del av den europeiska arbetarklassen. Och när dessa människor inte kan påverka den politiska beslutsprocessen i de länder där de arbetar och bor, så är det arbetarklassen som blir proportionellt underrepresenterad i de europeiska parlamenten. När de inte heller kan delta i den fackliga verksamheten och i det politiska livet på grund av språksvårigheter, så är det arbetsklassen som håller på att passiviseras. Och när invandrarbarnen slås ut redan i förskolan, får en bristfällig utbildning och delvis dras in i drogmissbruk och kriminalitet, så är det arbetarklassens barn som drabbas. Vpk understryker vikten av att hålla i minnet dessa orsakssammanhang och denna klassmässiga bakgrund. Risken är annars stor att invandrarproblemen blir feldefinierade. Vänsterpartiet kommunisterna anser att invandrarpolitiken i Sverige måste utgå från att det inte finns några motsättningar mellan de tre grupptillhörigheter, eller grupplojaliteter, som dominerar invandrarnas identitet: nationell grupptillhörighet, invandrartillhörighet och klasstillhörighet. I stället råder mellan dessa tillhörigheter ett dialektiskt förhållande av ömsesidighet och påverkan. Det innebär att invandrarnas anpassning, välbefinnande och harmoniska utveckling enbart kan garanteras med en politik som utgår från de nu nämnda grupptillhörigheterna och som syftar till att verka för deras allsidiga utveckling. Fru talman! Kulturen och de moralbegrepp, attityder och allmänt accepterade sanningar som innefattas i begreppet kulturellt arv och som kulturen vidareförmedlar utgör den grund som varje människa bygger och utvecklar sin personlighet och identitet på. Det handlar om individuell identitet, dvs. känslan av att jaget har ett visst värde, att man duger till något, och känslan av självrespekt och självförtroende.

På den medvetenheten grundar sig min självtillit, känsla av egenvärde, lust att pröva egen förmåga som bärare av gruppens samlade kunskaper och erfarenheter för att föra vidare, utveckla och förbättra, styrkt av den samlade kraft som gruppen har. Medvetenheten består också av vetskapen om att en del av mina problem och svårigheter inte är personliga problem, utan härrör från de villkor som hela gruppen lever under. Endast genom en utvecklad personlighet och ett självständigt tänkande blir det möjligt för invandraren — framför allt för invandrarbarnet — att kritiskt granska, att utveckla, att helt eller delvis förkasta eller behålla och att konstruktivt påverka sitt eget kulturella arv. Bara under sådana förutsättningar blir det möjligt för invandrarbarnen att kritiskt granska och sortera det svenska kulturella utbudet — annars blir invandrarbarnen hänvisade till den kommersiella skräpkulturens perspektivlösa djungel. Förutsättningen för invandrarbarnen att skaffa sig en gruppidentitet som är sammansatt av både nationell identitet och klassidentitet är språket, dvs. modersmålet. Att de borgerliga regeringarna inte har kunnat inse modersmålets betydelse för invandrarbarnen, dess samband med gruppidentiteten och dess klassmässiga aspekter är i och för sig inte förvånande. Det är snarare en logisk följd av den ideologiska grundinställning som borgerligheten har och som återspeglas i den skolpolitik den allmänt bedriver. Det är en politik som syftar till att utplåna barnens gruppkänsla och klasstillhörighet, att omvandla barnen till enskilda individer utan samband med de reella klassförhållandena i dagens samhälle och att omvandla de klassorättvisor som återspeglas i barnens situation i skolan till individuella problem. Med andra ord: Borgerligheten slår vakt om de klassintressen den representerar. Men det är förvånande att man nödgas konstatera att socialdemokraterna sluter upp bakom de borgerliga partiernas politik på detta område och därmed medverkar till den alarmerande situation som invandrarbarnen befinner sig i i dag. Fru talman! Den ekonomiska kris som drabbar hela den kapitalistiska världen och som kännetecknas av massarbetslöshet, inflation och social utslagning håller på att fördjupas och förvärras. Den följs av en politisk kris, där politikerna i sin oförmåga att hitta lösningar inom ramarna för det ekonomiska systemet skapar missnöje, politikerförakt och passivitet. Därmed skapas också grogrund och gynnsamma förutsättningar för uppkomsten av missnöjesgrupper och fascistoida grupperingar och partier, som i den ekonomiska krisens spår breder ut sig runt om i Europa genom att bl.a. utnyttja och underblåsa fördomar som rasism och främlingshat. Också i Sverige blir klimatet allt hårdare efter hand som arbetslösheten breder ut sig. Denna utveckling medför att invandrarna i Sverige bemöts med hårdnande attityder; det finns i dag klara tendenser till främlingsfientlighet och rasism i samhället. Detta beror till en del på att den invandrade arbetskraften aktualiserar strukturella spänningar i det land den kommer till. Detta drabbar i första hand arbetare och lägre mellanskikt, som ibland drivs att åberopa sin medfödda nationella status. Även om invandrarnas ställning, inkomst och utbildning ofta är låg riktas denna avund mot dem. Från marginalen i utvandringsländerna hamnar de i marginalen i mottagarländerna. De är svagt integrerade i det nya samhället. Deras ekonomiska resurser kanske ökar, men de är yrkesmässigt och utbildningsmässigt utspärrade. Trots detta ökar spänningen inom den inhemska arbetskraften, som inte lyckas ta sig upp och just därför känner sig passerad och förbiseglad. De infödda, som inte får del av den ökade sociala rörlighet som invandringen för med sig, uppfattar invandrarna som ett allvarligt hot. Dessutom ökar konkurrensen om arbetstillfällena ju mer den ekonomiska krisen breder ut sig. Desto mindre har man då råd med solidaritet, hänsyn och omtanke. Desto mer breder individualismen och de vassa armbågarnas mentalitet ut sig. Vpk anser att den invandrarfientlighet och de rasistiska tendenser som gör sig gällande i dag utgör ett allvarligt hot mot invandrarna, men också och framför allt mot de värderingar som ligger till grund för och genomsyrar arbetarrörelsens utvecklingshistoria. Mot denna bakgrund anser vi att det är ytterst nödvändigt och brådskande att vidta konkreta åtgärder i kampen mot rasismen. För det första krävs åtgärder som syftar till att förbättra invandrarnas sociala situation, främja invandrarnas sociala rörlighet och bryta de yrkesoch utbildningsspärrar som håller invandrarna kvar i de lägsta skikten i samhället. För det andra krävs åtgärder som syftar till att öka informationen till det svenska folket om invandringens historiska orsaker, effekter och klassmässiga aspekter. För det tredje fordras åtgärder som främjar allsidiga kontakter och ökar förståelse och tolerans mellan invandrare och svenskar, t.ex. projekt i form av politiska, sociala och kulturella samarrangemang. Myndigheternas insatser för att informera svenska folket i syfte att bemöta de främlingsfientliga attityderna har begränsad räckvidd. De svenska folkrörelserna kan här komplettera myndigheternas information på ett utmärkt sätt. Så som biståndspolitiken har kunnat förankras genom folkrörelsernas insatser, kan folkrörelserna gå ut genom sina organisationer för att motverka fördomar och skapa vidgade kontakter mellan svenskar och Nr 11 invandrare. Detta gäller särskilt organisationer inom arbetarrörelsen med sin - Torsdagen den massförankring. Invandrarna, som till övervägande delen tillhör arbetarklas 20 oktober 1983 sen, har gemensamma intressen med de svenska arbetarna och kan därför nås och påverkas lättare genom de egna organisationerna både på arbetsplatser Allmänpolitisk deoch i bostadsområden. Därför delar vpk bedömningen att en ny anslagspost butt behövs för informationsinsatser genom folkrörelserna. Skolans roll i det sammanhanget är av avgörande betydelse. På samma sätt som skolan slår vakt om frihetens och demokratins grundläggande värderingar i sin verksamhet, på samma sätt bör den ta mer målmedveten och mer aktiv del i kampen mot rasism och invandrarfientlighet. Fru talman! I den av riksdagen fastställda målsättningen för invandrarpolitiken uppställs valfriheten som ett huvudmål vid sidan av jämlikhet och samverkan. Även om det ibland förekommer olika uppfattningar mellan de politiska partierna om hur dessa huvudmål kan tolkas, så råder det i alla fall total samstämmighet på en punkt, nämligen att om mycket litet eller ingenting görs för att ge dessa målsättningar ett konkret innehåll, så kommer de att förbli tomma fraser, avsedda att användas i högtidliga sammanhang.

Fru talman! Jag tänker ta upp situationen i Stockholms län, min hembygd. I Stockholms stad och län bor 1,6 miljoner människor, i mitt län 1 miljon. Många är inflyttade från andra län i Sverige, många från andra länder. Vårt län präglas av särskilt stora klyftor, och skillnaderna i arbetslivet är stora. Industridöden har gått snabbare i Stockholms län än i resten av landet. Regionen domineras av tjänstesektorn och servicejobb, som är ca 80 96 av vår sysselsättning I vårt län finns också en glesbygd, där det i Norrtälje bor lika många glesbygdsbor som i Jämtland. Arbetsmarknaden är mycket hårdare uppdelad här än på andra håll i landet. I Stockholms län finns fler arbetslösa än i Norrbotten: 19 450 personer i september mot drygt 12 000 i Norrbotten. Fru talman! Här finns också en högre andel än i övriga delar av landet av invandrare, vilka har en mycket svag ställning på arbetsmarknaden. De har jobben med de sämsta arbetsförhållandena och lönerna. Den sociala utslagningen är särskilt stor i vårt län. Låt mig ta en kommun som exempel. Botkyrka har 24 20 utländska medborgare, men i arbetslöshetsstatistiken utgör de 52 Jo av kvarstående arbetslösa för omedelbar placering. Låt mig uttrycka min glädje över att invandrarministern arbetar med en proposition som kommer att innebära att fler kommuner tar sitt ansvar för flyktingarna. Det kan inte vara rimligt att en enda kommun har 100 nationaliteter med 56 olika hemspråk. Detta ställer naturligtvis stora krav på alla som arbetar inom skolan, socialvården, arbetsförmedlingen osv. Av den totala invandringen har Stockholms län tidigare fått 30 26. Under 69 de senaste åren har vår andel ökat till 40 96. År 1968 hade vi 6,6 96 utländska medborgare, 1981 var andelen 10 96, då hela riket i genomsnitt hade 5 20. Alltså har vårt län tagit emot en större andel invandrare än det övriga landet. Detta medför att det blir svårt att på ett bra sätt ta hand om våra invandrare, ordna bostäder, svenskundervisning, social service och inte minst att skaffa arbetstillfällen. I dag har vi drygt 4 000 personer arbetslösa bland våra invandrare. Fru talman! Jag tror att det kommer att bli nödvändigt med särskild uppmärksamhet och speciella åtgärder för att främja sysselsättningen bland våra invandrare. Ett bra exempel är vad Statsföretag gjort i Botkyrka, där det ordnat 60 platser för våra invandrare. Vid ett besök i Fittja bostadsområde i augusti förvånades en grupp invandrare från vårt grannland Finland över att se fem svenskar på en enda gång. Det är kanske något att fundera över. Vår region är mycket ojämlik. I Danderyd tänker den moderata ledningen sänka skatten med 30 öre. Varför skall vi dela med oss? I Botkyrka betalar man 6 kr. mer i skatt än i Danderyd, i Sigtuna ännu mer. Skattesänkningen i Danderyd visar att regional skatteutjämning både är nödvändig och måste byggas ut. Visst går det att sänka skatten, om man inte ställer upp och bygger bostäder för ungdomar, om man inte bygger ut barnomsorgen, inte tar ansvar för invandringen utan satsar på att privatisera fritiden och inte tar ansvar för arbetslösheten. ”Märkligt att de sänker skatten när de inte ordnat ordentliga pensionärslägenheter.” Det är en röst från Danderyd. Med moderat politik får vi några ”fina” och några ”dåliga” kommuner. Det visar tydligt politiken i vår region. Låt mig beröra ungdomsarbetslösheten. Jag har tidigare vid flera tillfällen i kammaren berört frågan om ungdomar i storstaden. De far mer illa t.ex. här i Stockholm än i övriga delar av landet. Vi har i dag nästan 8 000 ungdomar under 25 år arbetslösa. Vi har 930 16-17-åringar och 3 000 18-19-åringar. Vi måste ställa oss frågan: Vad händer med dina och mina barn? Det är inte någon uppbyggande syn att passera Sergels torg eller Malmskillnadsgatan, där många av våra utslagna ungdomar finns. Därför är regeringens förslag, att alla ungdomar skall ha någon form av sysselsättning, ett steg i rätt riktning. Men det fordras att alla ställer upp, även privata företag. Det måste bli slut på övertidsarbete, när det är så många som behöver sysselsättning. Jag tycker också att det måste till rättvisare fördelning av AMU utbildningen och personaltätheten på arbetsförmedlingarna. Det är en väsentlig skillnad om en kommun har några få invandrare med få språkgrupper eller om man har hundratals som i Botkyrka och Sigtuna. Det är bra att vår regering kommer att se över alla de regler som finns för statsbidrag av olika slag, så att kommunerna kan få ett större spelrum när det gäller sysselsättningen. Framtiden oroar oss även när det gäller kvinnornas sysselsättning. Vi har drygt 9 000 arbetslösa kvinnor. Det är främst inom traditionella kvinnoyrken som rationaliseringarna kommer snabbt. Datoriseringen på handelsoch kontorssidan samt det faktum att expansionen inom den offentliga sektorn stoppats har betytt mycket. Här råder också en stor regional skillnad. Vi har en mycket hög arbetslöshet bland kvinnorna i Norrtälje, och invandrarkvinnornas situation är svår i hela vårt län. Fru talman! Det är mycket bra att vi fått I milj.kr. till industriutvecklingen. Vi måste dels utveckla och bygga ut industrin i vår region, dels ändra attityderna till industriarbetet. Men vi måste också se till att stödja kvinnorna på arbetsplatserna inför den förändring som nu sker inom industrin. Därför är det bra att regeringen satsar 10 milj.kr. på riktade insatser för oss kvinnor. Stockholms län kommer att använda sin andel av denna satsning på att erbjuda kvinnor datautbildning på industriarbetsplatserna i länet, men också till att påverka flickornas framtida yrkesval genom att intressera flickor för teknik i samarbete med Tekniska högskolan, industrin och högstadieskolor i Stockholmsområdet. Fru talman! Det känns bra att ha en regering som satsar så mycket på sysselsättningen, vilket naturligtvis kommer att gynna ungdomarna ,kvinnorna och invandrarna i Stockholms län.

Fru talman! Flyktingproblemen ute i världen är enorma. Antalet flyktingar - Om man använder en generös definition — uppgår till närmare 20 miljoner. I denna uppskattning ingår inte det stora antal människor som betecknar sig som flyktingar i eget land, dvs. de som tvingats att fly från sin hemtrakt till en annan del av det egna landet. Deras antal uppgår till över 7 miljoner. Merparten finns i Mellanöstern, södra Afrika, Etiopien och Centralamerika. Det är krig och väpnade konflikter, förtryck och terror, konfrontationsoch våldspolitik, svält och fattigdom som är huvudorsakerna till flyktingströmmarna.

Först i andra hand bör överföring till Sverige komma i fråga och då inriktas på flyktingar som är i akut behov av räddning. De främsta medlen för att förebygga flyktingproblemen är att på allt sätt verka för fred och avspänning och bekämpa avskräcknings-, våldoch konfrontationspolitiken på den internationella arenan. Det är i hägnet av denna våldsoch konfrontationspolitik som militarism och militärkupper har en gynnsam grogrund. Fru talman! Jag vill här göra en utvikning som gäller den i dag mycket viktiga fredsfrågan. Ju större respekten är för de demokratiska frioch rättigheterna, desto mer kan människorna kämpa för fred och försoning. Det behövs ett fruktbart växelspel i arbetet för fred och mänskliga rättigheter. Men til syvende og sidst är det i kärnvapenåldern som Tage Danielsson skrev sin välkända dikt med råd till ett nyfött barn angående i vilken ordning det bör skaffa sig sina övertygelser: Freden kommer först. Gör den inte det, min vän kommer inget efter den. Det finns nu ingen uppgift som är viktigare än att stoppa utplaceringen av kärnvapenmissiler i Europa och att inleda avvecklingen och nedskrotningen av dem. NATO:ss.k. dubbelbeslut att placera ut 572 kryssningsrobotar och Pershing II vid slutet av detta år får inte verkställas. Det kommer endast att leda till en upptrappad kärnvapenkapprustning. Det är en farlig villfarelse att tro att Sovjetunionen kommer att göra eftergifter efter en sådan utplacering av amerikanska kärnvapenmissiler i Europa. Ett annat sätt att förebygga flyktingströmmar är ett förstärkt u-landsbistånd till de fattiga länderna. Om Sverige uppger enprocentsmålet för sitt u-landsbistånd skulle detta bli ett farligt prejudikat för många andra länder. Ett aktivt stöd till dem som kämpar för demokrati och mänskliga rättigheter är också en betydelsefull förebyggande uppgift när det gäller att beivra flyktingskap och förföljelse. Den viktigaste och mest omfattande flyktinghjälpen sker inom ramen för biståndspolitiken. Huvuddelarna utgörs av anslagen till FN:s flyktingkommissarie och FN:s hjälpprogram för Palestinaflyktingar, av bilateralt utvecklingssamarbete inom ramen för hjälpprogrammen Humanitärt bistånd i Latinamerika och Humanitärt bistånd i Södra Afrika samt av bidrag från katastrofanslaget i akuta situationer. Sammanlagt beräknas ca 450 milj.kr. ha använts för olika flyktingändamål. Det är svårt att få någon uppfattning om hur många flyktingar som fått del av den svenska flyktinghjälpen inom biståndspolitikens ram. Det finns ingen samlad redovisning av den flyktinghjälp som utgår för biståndspolitiken och den som hör hemma inom invandringspolitiken. Inte heller redovisas någon avvägning mellan flyktinghjälp i olika former eller hur den skall kanaliseras. Dessa kritiska synpunkter kommer från invandrarpolitiska kommittén, IPOK, och är väl värda att beaktas. Det behövs inte bara en sammanhållen offentlig redovisning av alla former av flyktinghjälp utan också en översyn av den svenska hjälpen inom biståndspolitikens ram. Då det gäller vår egen mottagning av flyktingar är det angeläget att understryka att vi inte bara för flyktingarnas skull, för deras sociala anpassning i vårt land, utan även ur besparingssynpunkt koncentrerar våra mottagningsresurser där vi bäst kan utnyttja den bas som vi byggt upp. Jag tänker särskilt på betydelsen av att vi även i fortsättningen prioriterar flyktingar från Latinamerika. Det är glädjande att vår mottagning av flyktingar nu utvidgats, så att även flyktingar från Centralamerika välkomnas inom ramen för flyktingkvoten. Detta är av betydelse även då det gäller att skapa en mer utvecklad internationell ansvarsfördelning. Tyvärr är det så att en del länder av politiska skäl prioriterar flyktingar från vissa länder och människor vilkas politiska åsikter man sympatiserar med, men vägrar att ta emot flyktingar från andra håll. Detta har lett till att vår prioritering av Latinamerikanska flyktingar fått en betydelse när det gällt den internationella balansen, och det är angeläget att vi fortsätter på den vägen så länge det finns länder som är mycket restriktiva när det gäller mottagning av flyktingar från denna del av världen. Den svenska flyktingkvoten har under en följd av år uppgått till 1 250 personer per år räknat. Till detta har kommit några hundratal anknytningsfall där anhöriga redan fått sin fristad i vårt land. Det är viktigt att inte bara slå vakt om denna flyktingkvot utan även att framdeles tillvarata alla möjligheter att successivt utöka den. Det bör finnas möjligheter att nu och framdeles göra besparingar på andra områden inom ramen för flyktingoch invandringspolitiken. IPOK har i sitt senaste betänkande givit exempel på hur besparingar kan göras. Det är emellertid viktigt att besparingar inom detta svåra område också får tillgodogöras inom ramen för flyktingoch invandringspolitiken. För att flyktingpolitiken med rätta skall kunna beskrivas som generös måste den präglas av en politisk vilja att skapa ökade resurser för hela denna politik. Den försämring som inträtt beträffande samhällsekonomi och sysselsättning får inte leda till att den grundläggande solidaritetstanken överges. Det gäller att visa generositet mot dem som åberopar flyktingstatus, flyktingliknande eller andra politiska eller humanitära skäl. Detsamma gäller också då det är fråga om att ta ställning till flyktingkvoter och flyktinghjälp inom ramen för biståndspolitiken. Sverige måste — som IPOK framhållit — också i fortsättningen vara generöst i en internationell jämförelse. Det råder fortfarande i huvudsak politisk enighet om vår flyktingoch invandringspolitik. Dissonanserna kommer från moderata samlingspartiet, som vill upphäva 6 § i utlänningslagen. Den ger skydd åt människor som kommer hit av flyktingliknande skäl. Ett upphävande skulle innebära en försvagning av vår flyktingpolitik. Moderaternas avvikelse kommer också till uttryck när det gäller flyktingkvoten, som de vill begränsa till närbelägna länder, vilket skulle innebära en ny politik i fråga om vår syn på de latinamerikanska flyktingarna. Det är inte heller någon tillfällighet att moderaterna beträffande anslagskraven från invandrarverket gjort en reservation, som har en långt gående verkan när det gäller att minska resurserna för invandrarverket. Minskade resurser för invandrarverket, främst i fråga om tillståndsgivningen, skulle få allvarliga konsekvenser för verkets arbetsmöjligheter. Det skulle dessutom vara en kortsynt politik. En av de angelägnaste uppgifterna för verket är att korta väntetiderna i tillståndsärenden. De är inhumana för de berörda människorna och kostsamma för samhället. En aktuell beräkning ger vid handen att socialhjälpskostnaderna för väntande under 1982 uppgick till omkring 100 milj.kr. Storleken av beloppet understryker, som SIV framhåller, också de besparingsmöjligheter som erbjuds genom åtgärder för att korta väntetiderna, bl.a. förstärk ning av polisens och SIV:s administrativa resurser för handläggning av tillståndsärenden.

Fru talman! Sveriges totalförsvarsplanering styrs genom femåriga försvarsbeslut. Efter ingående utredningar fattade riksdagen ett sådant beslut våren 1982. När socialdemokraterna kom till regeringskansliet hösten 1982 var en av deras första åtgärder att minska anslagen till försvaret. I praktiken har socialdemokraterna genom en rad beslut, som minskat försvarsmedlens köpkraft, upphävt 1982 års femåriga försvarsbeslut. Detta är mycket allvarligt för tilltron till svensk säkerhetsoch neutralitetspolitik. De fyra stora demokratiska partierna har under lång tid varit överens om att femåriga försvarsramar ger bästa effekt av försvarets pengar. Planeringsperioderna med fastlagda anslag under fem år gör att försvarets utveckling kan ske med beaktande av förändringar i materielbehov och utbildning samtidigt som försvarets krigsavhållande förmåga blir den bästa. Redan nu, när ett år har gått av den femåriga beslutsperioden, har den socialdemokratiska regeringen rivit sönder planeringen för försvaret. Lägre anslag, devalvering med bristfällig kompensation, valutaförändringar och hot om ett indextak på 4 9 ställer försvarets olika grenar utan möjlighet att fullfölja 1982 års riksdagsbeslut. Detta kan inga käcka socialistiska paroller förhindra. Utan tillräckliga anslag uttunnas försvarsförmågan. Tyvärr var det endast vi moderater som vid 1983 års vårriksdag höll fast vid det femåriga beslut som riksdagen tog 1982.

Den stora utbyggnaden av militära anläggningar på Kolahalvön har medfört ett påtagligt ökat intresse för den norra delen av Norden. Lagring av materiel har efter norska önskemål beslutats för icke norska NATO-förband i Norge. Östersjön har stor strategisk betydelse, bl.a. som basområde för de sovjetiska sjöstridskrafterna. Östersjöns betydelse som övningsområde för Warszawapaktens marin och flyg har ökat. Norge och Danmark har fått ökad vikt för bl.a. NATO:s taktiska flygstridskrafter med tilltagande betydelse för operationer inom såväl norra Skandinavien som Östersjöutloppen. Införandet av nya vapensystem, som t.ex. kryssningsrobotar, medför ökad risk för att det nordiska området kommer att beröras i händelse av en konflikt mellan maktblocken. Dessa exempel visar den ökande militärpolitiska betydelse som supermakterna tillmäter det nordiska området. För oss svenskar är ett särskilt oroande tecken på denna utveckling de omfattande och mot känsliga kustavsnitt Torsdagen den Fru talman! Förhållandet mellan maktblocken i Europa är alltjämt av 20 oktober 1983 avgörande betydelse för vår säkerhetspolitik. Motsättningar mellan supermakterna utgör ett latent hot mot freden. Supermakternas inblandning i Allmänpolitisk delokala konflikter i olika delar av världen skapar risker för spridning av — patt konflikter också till Europa. Militära framstötar som syftar till att nå kontroll över för supermakterna viktiga områden kring och på norra Skandinavien och kring Öresund kan komma att ske även innan krig har utbrutit i centrala delar av Europa. Respekten för Sveriges integritet i såväl fred som under neutralitet måste grundläggas redan i fredstid genom att det militära försvaret har resurser att upptäcka och avvisa kränkningar. I nuläget är det kränkningar av ubåtar som påkallar den kraftigaste förbättringen. Men kommande år kan luftförsvaret och gränsskyddet också ”testas” av främmande makt. Sveriges läge gör att vi måste ha ett bra luftförsvar. Det är därför illavarslande med den minskning av flygstridskrafterna som bedöms måste ske om det reella innehållet i 1982 års försvarsbeslut överges. Det är lättsinnigt att bortse från riskerna för att det redan vid inledningen av ett stormaktskrig i Europa kan bli en kamp om strategiska positioner i och kring Skandinavien och att det då kan framstå som lockande att utnyttja svensk mark, svensk skärgård och svenskt luftrum. Frestelsen blir starkare ju svagare det svenska militära försvaret är. Försvaret är nu i en besvärlig ekonomisk kris. Den är i allt väsentligt ett resultat av den socialdemokratiska regeringens politik. Sänkta försvarsanslag, momshöjning, devalvering och hot om ett indextak om 4 90 slår hårt på vårt försvars framtida styrka. Det finns inga säkerhetspolitiska motiv till att vi dramatiskt skulle sänka våra försvarsambitioner i förhållande till vad vi samfällt i försvarsutskottet bedömde som nödvändigt förra året. Det är regeringen som bär ansvaret för säkerhetspolitiken. Men det är också angeläget med ett brett politiskt samförstånd om det försvar vårt land behöver. Det politiska läget växlar. Ingen kan med säkerhet säga vem som har regeringsansvaret i Sverige om två år. Enligt min mening krävs det åtgärder på grund av försvarets starkt försämrade köpkraft. Om inte regeringen snabbt ger förslag därom bör en snabbutredning ske med medverkan av de partier som ingår i försvarsutskottet. Den minskade köpkraften i förhållande till 1982 års beslut medför att angelägen försvarsmateriel inte kan anskaffas. Även det militära byggandet måste minska. Detta sammantaget beräknas minska antalet årsanställda inom industri och byggande med 4 000. I nuvarande arbetslöshetstid måste många av dessa ges annan sysselsättning eller understöd av staten. Även detta talar för att anslagen höjs så att de motsvarar innehållet i 1982 års försvarsbeslut. Fru talman! Försvarets anslag har under en följd av år minskat såväl i förhållande till penningvärdets utveckling som i förhållande till statens TS utgifter. Det är för landet angeläget att fullfölja de ambitioner som fanns i 1982 års försvarsbeslut och i ubåtsskyddskommissionens rapport. Försvarets främsta uppgift är att trygga vårt lands frihet och fred. Det är de säkerhetspolitiska kraven som skall ge bakgrund till försvarsanslagen. Misskötta statsfinanser får aldrig leda till ett risktagande för Sveriges framtida frihet och fred. Försvarsoch säkerhetspolitiken kräver fasthet och konsekvens. Den får aldrig bli ett slagträ i inrikes taktikspel. Den måste föras med sådan klarhet och fasthet att omvärlden inser vår vilja och vår förmåga att slå vakt om Sveriges oberoende och vårt folks frihet.

Fru talman! I de allra flesta avseenden fanns det en stor samstämmighet mellan de politiska partierna i 1978 års försvarskommitté. Särskilt värdefullt var att kommittén var helt enig i fråga om de säkerhetspolitiska övervägandena. När försvarsbesluten sedan togs i kammaren kvarstod den enigheten. Försvarsbeslutet underströk också vikten av långsiktig planering. Det här är naturligtvis viktigt att komma ihåg då man diskuterar försvarspolitik. Försvaret har kanske mer än någon annan del av vår statsförvaltning en planering som ligger långt fram i tiden. Genom detta kan man rationellt utnyttja de anslagna medlen. På grund av den ekonomiska utvecklingen har nu försvarsbeslutet ifrågasatts. En del av de markeringar och ställningstaganden som gjordes sägs ej kunna uppfyllas. En del av den urholkning av försvarets köpkraft som det talas om är en följd av att riksdagen i våras fastställde en något lägre ram för militärt försvar. Folkpartiet godtog den gången den något lägre ram som beslutet innebar. Vi hade dock en mycket klar markering och ett klart ställningstagande i fråga om hur förändringarna skulle genomföras. Vi sade den gången att minskningarna skulle tas ut i form av minskat byggande, hårdare rationaliseringar och andra besparingar i fredsorganisationen. Vi ville däremot upprätthålla effektiviteten i krigsorganisationen. Vi måste spara i Sverige. Det finns samtidigt mycket starka skäl för att hålla uppe Sveriges försvar och dess förmåga att möta kränkningar och anfall. Den enighet som råder vad gäller målet för vår säkerhetspolitik ger inte utrymme för någon försvagning av vår krigsorganisation. Som det ser ut nu, tycks risken vara överhängande att den försämrade försvarsekonomin till stor del drabbar materielen. Detta får inte ske. Vi måste spara på ett sådant sätt att det inte drabbar krigsorganisationen. Det är bara att beklaga att en del av de besparingar som fördes fram av den s.k. dödspatrullen ej blev genomförda. Även om det blir kännbart för kommuner och landsting, län och först och främst enskilda människor, måste man troligen återigen diskutera förändringar och eventuella nedläggningar av förband. Om man gör det i samarbete med personalen, och det står helt klart att de besparingar som genomförs stärker krigsorganisationen, tror jag att man får en mycket större förståelse bland försvarets anställda för de här förändringarna. Vi har också från folkpartiet pekat på möjligheterna att differentiera normerna för kasernutrymme med hänsyn till hur stor del av fredsförbandets värnpliktiga som bor i kasern. Även andra normer i fråga om fredsförbandens byggnader bör kunna differentieras. Detta blir särskilt aktuellt om man gör förflyttningar och sammanslår olika förband. Vid en ytlig betraktelse kan detta verka som marginella beparingar, men det är det inte. Vi förde också från folkpartiet fram förslag om direktrekrytering till civilförsvaret. Vi talade om ungefär 2 000 värnpliktiga som ett möjligt antal. Vi anser att man skulle vinna två saker genom en sådan direktrekrytering: Civilförsvaret skulle få en välbehövlig föryngring, och utbildningskostnaderna skulle bli lägre — det räcker nämligen med en utbildning som är avsevärt mycket kortare för tjänstgöring inom civilförsvaret än inom försvaret. Vi skulle också leva upp till de stolta ord vi använder, när vi talar om totalförsvaret som en enhet. Nu finns det också än kraftigare skäl att granska vårt förslag än det fanns i våras. Försvarsekonomin är långt mer ansträngd än vad man beräknade när försvarsbeslutet fattades. Det överskott av värnpliktiga som vi visste skulle komma under 1980-talet blir större än vad man angav i försvarsbeslutet. De årskullar man nu efter nya beräkningar anger som troliga kommer att kosta mycket pengar för försvaret. Genom att ta upp folkpartiets förslag om direktrekrytering till civilförsvaret kan man reducera de extrakostnader som blir fallet. Vi får också en början på det som med all sannolikhet måste bli lösningen på sikt, nämligen en övergång till totalförsvarsplikt. Denna folkpartiets tanke om att hela svenska folket skall engageras inom alla delar av vårt totalförsvar måste tas till vara. De beräkningar som nu visar att försvarets ekonomi är långt sämre än vad man förutsåg måste naturligtvis ge anledning till åtgärder. Till den del som försämringen beror på ramminskning, och därför är medveten, bör den mötas med ökade rationaliseringar. Vi har också andra beslutade förändringar som skall genomföras. I den mån försämringarna beror på tre faktorer, nämligen devalveringen, den höga dollarkursen och momshöjningen, måste andra åtgärder övervägas. Man kan inte förneka att devalveringen och den höjda dollarkursen inneburit en kraftig fördyring. Man måste då diskutera akuta insatser. Man får dock inte ta den höga dollarkursen som intäkt för all framtid. Det är inte sannolikt att den kommer att vara för evigt bestående. Vi får naturligtvis möjlighet att vidare diskutera hur vi skall avhjälpa de brister som finns och hotet mot att redan beslutad upprustning ej kommer till stånd. Jag vill bara framhäva de brister vi har vad gäller övervakning av havsytan och luftrummet på låg höjd. Denna övervakning har stor betydelse både för vår insatsberedskap och för befolkningsskyddet. De diskussioner som också förs om att ta bort ytterligare tre Draken divisioner är utomordentligt allvarliga. Ett sådant beslut skulle inte bara innebära att vår jaktkapacitet reduceras med en tredjedel i förhållande till försvarsbeslutet. Vi skulle också få en dramatisk minskning av försvarsförmågan i södra Sverige. När de gäller ubåtskyddet bör vi få en välbehövlig ambitionshöjning i blev följden av överenskommelsen mellan regeringen och mittenpartierna i våras. Herr talman! Detta för mig tillbaka till den enighet som fanns om målet för vår säkerhetspolitik. 1978 års försvarskommitté uttalade i det betänkande man framlade 1979 att ”vårt militära försvar bör ha en sådan styrka och uthållighet att de krigförande parterna avhålles från att dra in Sverige i striden om kontrollen över det nämnda området”. Man uttalade senare i det betänkande som fick namnet Totalförsvaret och säkerhetspolitiken, som kom 1981, att försvaret borde kunna verka i olika militärpolitiska lägen. Man sade där att ”därvid bör eftersträvas förmåga till tidig närvaro och snabb styrketillväxt i områden som kan bli särskilt betydelsefulla för en eventuell angripare, dvs. områdena kring Nordkalotten och Östersjöutloppen”. Det är mot den bakgrunden som de funderingar som framkommer på marinstaben om indragningar på västkusten framstår som mycket förvånande. Möjligheterna att försvara vår västkust och ha en marin närvaro i Västerhavet måste ligga till grund för planeringen. Efter de neddragningar som redan har skett inom fredsorganisationen på västkusten är det nu krigsorganisationen det gäller. Det är möjligheten till tidig närvaro, det är möjlighet till snabb mobilisering, det är möjlighet att försvara landet mot överraskande angrepp.

Herr talman! I en tid av tilltagande spänning mellan supermakterna och där det nordiska området alltmer kommit i blickpunkten står vårt svenska försvar i sin besvärligaste likviditetssituation sedan lång tid. Larmrapporterna duggar också tätt. ÖB har uttalat att om den nuvarande utvecklingen fortsätter står försvaret inför dramatiska förändringar. Försvaret har fått genomgå hårda prövningar under en följd av år. Statsutgifterna för försvaret har nära nog halverats under en tioårsperiod. Redan 1982 års försvarsbeslut innebar en sänkning av ramarna, och nu i våras beslöt riksdagsmajoriteten om en ytterligare sänkning. Räknar vi så in effekterna av devalveringen, momshöjningen och den höjda dollarkursen, har anslaget urholkats med en och en halv miljard kronor på bara ett år. Likväl påstår regeringen att innehållet i 1982 års försvarsbeslut skall fullföljas, visserligen med ett litet tillägg: ”med den inriktning som angavs i årets budgetförslag”. Inga tillägg i världen kan dock undanta regering och riksdag från sitt ansvar för vårt försvar. Skall innehållet i 1982 års beslut gälla, måste försvaret tilldelas mera pengar — åtminstone måste vi återställa värdesäkringen. Går det att bevilja 1,2 miljarder kronor i form av skatterabatt för fackföreningsavgifterna, för att infria ett löfte till LO, bör det även gå att tilldela försvaret de medel som behövs. Jag är övertygad om att skattebetalarna skulle vara bättre motiverade för det senare alternativet, om de hade haft en chans att välja. Moderata samlingspartiet fortsätter att föreslå besparingar inom alla områden, men vi har undantagit försvaret. Vi anser att vi inte kan nedrusta ytterligare, om vi vill ha ett försvar värt namnet. Jag vet att en majoritet av svenska folket delar denna uppfattning. Försvarsviljan är stark. Herr talman! Jag är förvisso ingen försvarsexpert, men jag kan höra och se. När man då hör och ser att vårt försvar på västkusten nära nog skall försvinna, blir man minst sagt upprörd. Skall man tro på tidningsuppgifter så återstår nu ”rena slakten på västkustförsvaret”. Militärkommando Väst/KA 4, som alltsedan tillkomsten i januari 1981 har ägnat mycket tid åt att åstadkomma indragningar och rationaliseringar, skall enligt uppgift nära nog försvinna. Om planerna fullföljs ligger rikets andra stad, Göteborg, vår största och viktigaste importhamn, öppen för inkräktare, likaså vår 35 mil långa kust med viktiga hamnar och skyddsområden. Detta kan inte vara möjligt! Västkustområdet utgör ju en viktig del av Östersjöutloppen. Vad händer om de är stängda och västkustområdet måste förstärkas med sjöstridskrafter? Visst måste även försvaret undersöka möjligheter till rationalisering, men det måste finnas resurser för insatsberedskap och skydd av mobilisering på västkusten. Vi får nu hoppas att ”Konsekvensutredningen”, som skall granska ”konsekvenserna” av de föreslagna indragningarna, kan lämna ett bra förslag till ÖB den 1 november. Regering och riksdag står nu inför ett viktigt vägval. Vilket försvar skall vi ha? Är vi beredda att ge mera pengar? Vi moderater är det.

Herr talman! Bostadspolitiken befinner sig i dag i en djup kris. Runt om i landet står lägenheter och småhus outnyttjade samtidigt som det finns en viss efterfrågan på bostäder. Boendekostnaden upplevs av allt flera som mycket betungande, trots att staten i dag står för 75 96 av den verkliga kapitalkostnaden. Vi har moderna bostäder som ingen efterfrågar, därför att fel bostäder har byggts. Denna situation har uppkommit genom att bostadsproduktionen under årtionden har styrts av politiska beslut på olika nivåer. Regering, riksdag, departement, bostadsstyrelse, planverk, länsbostadsnämnder, kommunstyrelser, byggnadsnämnder m.fl. har beslutat var, hur och i vilka bostäder som svenskarna skall bo. På så sätt har marknadskrafterna helt satts ur spel. Ingen har frågat vad konsumenterna önskar. Detta gäller såväl upplåtelseformer som hustyper, standard, bostadsmiljö, lägenhetstyper och storlekar. I ett bristläge finns naturligtvis avsättning även för en på politiskt konstlad väg producerad vara. På en balanserad marknad blir situationen helt förändrad. Människornas önskningar och efterfrågan kommer fram. Man tar inte första bästa anvisade lägenhet. Man får möjlighet att välja. Det är detta vi i dag upplever. Bristfälliga bostadsmiljöer överges. Marknaden börjar så smått att fungera. Men fortfarande saknar människorna full valfrihet på många områden. Sverige har den största andelen hyreslägenheter i världen. Detta är inte ett resultat av människornas önskan utan en följd av politiska beslut. Detta betyder i sin tur att hundratusentals svenskar ej har möjlighet att skaffa sig en bostadsrätt eller en ägd bostad, för huvudparten av lägenheterna är hyresobjekt. Att erbjuda hyresgäster att köpa det hus de bebor borde vara en första åtgärd i ett valfrihetens samhälle. Detta skall naturligtvis gälla alla hyresgäster. Att som socialdemokraterna gjort undanta allmännyttans hus är en omyndigförklaring av de miljoner människor som bebor dessa fastigheter. På samma sätt är det en omyndigförklaring att inte tillåta ägarlägenheter i flerbostadshus. Vi moderater har länge arbetat för och krävt att riksdagen antar en lag som möjliggör ett direktägande av lägenheter. Fördelarna med ett sådant system är så uppenbara att motståndarna helt saknar bärande argument emot en sådan reform. Det man äger vårdar man och bevarar. Genom egna insatser kan man hålla kostnaderna för reparationer och underhåll nere. Genom besparingar och noggrann omvårdnad går det att kraftigt sänka driftkostnaderna i bostaden. Men de flesta av dessa åtgärder förutsätter att den som bebor huset eller lägenheten samtidigt är ägare. Dessutom finns det ett egenvärde i ägandet. Ägandet ger trygghet och tillfredsställelse, och det gör människorna lyckligare. På något vis känns det absurt att behöva argumentera i Sveriges riksdag 1983 för den enskildes äganderätt. Denna borde vara så självklar för alla partier och ledamöter av denna kammare att sådan debatt kunde undvaras. Men så är det nu inte. Socialdemokrater och kommunister naggar ständigt äganderätten i kanten, och på bostadsområdet är detta mera accentuerat än eljest. Statligt, kommunalt och kollektivt ägande i övrigt ges alla chanser och favörer. Om alla de skattepengar som utbetalats till dessa bostäder och boendemiljöer i stället satsats på att möjliggöra för vanliga människor att köpa sitt hus eller sin lägenhet, skulle vi i dag ha haft en fungerande bostadsmarknad, där alla människor hade haft en bostad efter sitt behov och önskemål. «Nu är det inte för sent att rätta till misstagen. Vi moderater har visat på vägar till att svenskarna skall kunna bli ett bostadsägande folk. Låt alla som så vill köpa sitt hus eller sin lägenhet. Låt människorna avgöra om de önskar ägarlägenhet eller bostadsrätt. Kvar blir då en mindre andel hyresrätter för dem som föredrar denna boendeform. För att förverkliga bostadsköpet skall befintliga statliga lån överlåtas på de nya ägarna. Behövs ytterligare hjälp kan detta ske genom kommunal borgen. En kraftig stimulans för bostadssparandet bör införas. Kostnaderna för såväl det allmänna som de enskilda kommer att bli mindre. I nyproduktionen samt i ombyggnadsfallen kan en rejäl prispress åstad kommas genom borttagandet av en mängd normer, bestämmelser och — Nr 11 anvisningar som i dag kraftigt fördyrar byggandet. Besparingar för både 5 ell Torsdagen den staten och enskilda kan bevisligen göras. 20 oktober 1983 Herr talman! Behovet av att spara i det allmännas utgifter är utomordentligt stort. Detta gäller inte minst bostadssektorn. Vi moderater har visat på Allmänpolitisk demöjligheter till stora besparingar, men övriga partier har inte vågat anta våra batt De ökade kostnader för den enskilde som våra besparingsförslag innebär förutsätter förändringar på en del andra områden. De viktigaste är följande. 1. En ny skattepolitik, som innebär att den enskilde får behålla mera av sin intjänade lön. 5. Förbättrade bostadsbidrag till dem som verkligen behöver hjälp med boendekostnaden. 7. Tvingande bestämmelser endast för husets säkerhet samt de krav som kan påkallas av kreditgivarna. Summan av våra föreslagna åtgärder innebär minskad belastning på statens budget samtidigt som den enskildes kostnader blir mindre och han får möjlighet att bygga upp ett privat ägande av inte oväsentlig storlek. Det är denna politik som vi moderater förespråkar och som vi vet omfattas av allt större grupper människor i vårt land. Under gårdagen kom uppgifter om att ännu en ny skatt på småhus skall införas. Regeringens uppslagsrikedom när det gäller att hitta på nya skatter är tydligen oändlig. Förslaget är förvånande och obegripligt ur flera synpunkter. Den 4 mars sade bostadsministern i en interpellationsdebatt med mig att frågan om ytterligare skatter eller avgifter på småhusägarna får anstå tills bostadskommittén lägger fram sina förslag våren 1984. Eftersom jag är ledamot av denna kommitté, tyckte bostadsministern vid det tillfället att jag inte behövde ställa frågor till honom i ärenden som jag själv var med om att utreda. Min oro har dock nu besannats. Regeringen avvaktar inte resultatet av sin egen utredning, utan klipper till med en ny skatt, som belastar en normalvilla med 1 500-2 000 kr. om året av beskattade pengar. I bostadskommittén har hittills gjorda undersökningar visat att småhusägarna i allmänhet har en besvärligare situation än andra när det gäller att klara sina boendekostnader. Minskade ränteavdrag, snabbare avtrappning av räntebidragen, höjda taxeringsvärden, ökade underhållsoch uppvärmningskostnader och konvertering av äldre lån har gjort att småhusägarnas ekonomiska situation radikalt har förändrats. Många villaägare klarar knappt i dag alla de utgifter de har. Hur dessa nästa år skall lyckas betala ytterligare 1 500-2 000 kr. till den nya skatten är en gåta. Resultatet blir förmodligen att många får lämna sina hus till försäljning. Priserna på småhus kommer naturligtvis då också att falla ytterligare. För undvikande av dessa konsekvenser måste riksdagen avvisa regeringens förslag om ännu en skatt på boendet.

Herr talman! Många och yviga var de löften som gavs av socialdemokraterna i den senaste valrörelsen. Det gällde tydligen att till varje pris komma till regeringsmakten. Inte heller på bostadspolitikens område uteblev dessa yviga löften. Alla kommer vi väl ihåg programmet om byggande av fler bostäder. Vi skulle kunna se fram emot en expanderande och trygg bostadssektor. Bostadsproduktionen skulle öka, vilket i sin tur skulle ge sysselsättning åt allt fler inom byggsektorn. Men inte bara det, alla orättvisor som enligt socialdemokraterna fanns inom bostadssektorn skulle utjämnas. Nu skulle med andra ord hjulen börja rulla för högvarv. Vad som erfordrades var bara att socialdemokraterna fick regeringsansvaret. Många väljare föll för den här löftespolitiken. Vad har då hänt på bostadspolitikens område efter det socialdemokratiska intåget i departementet? Ja, det har i stort sett inte hänt något annat än diverse underligheter. Det har varit ett år utan en bostadspolitisk linje. Året har kännetecknats av punkterade vallöften även på detta område. Under valrörelsen kritiserade socialdemokraterna inte minst mittenregeringen för den då förda bostadspolitiken. Det skulle bli andra takter bara man fick överta regeringsansvaret, hette det. Bostäder skulle byggas som aldrig förr med fler jobb för byggnadsarbetarkåren och möbeltillverkarna som följd. Det mångomtalade gardinföretaget Ludvig Svensson användes som förebild för den sysselsättningsexplosion som den ökade aktiviteten på bostadsbyggandets område skulle leda till. Säkert känns det i dag tryggt för Ludvig Svensson att han litade till sin egen planering och sitt eget omdöme. Hade han följt den dåvarande oppositionsledarens råd, hade hans gardinproduktion i dag säkert brottats med stora avsättningsproblem. Nu, ett år efter valrörelsen, uttalar sig bostadsministern visserligen ofta, men innehållet i uttalandena är svävande och till intet förpliktande. Ofta skapar uttalandena bara förvirring. Häromdagen deltog bostadsministern i Villägarnas konferens. Många, inte minst bland landets småhusägare, väntade sig ett besked om hur fördelningen av kostnaderna mellan de olika boendeformerna skulle bli. Men inte fick de något besked på den konferensen. I stället fick konferensdeltagarna veta att alla grupper skulle vara med om att nedbringa vårt stora budgetunderskott. Det visste småhusägarna sedan tidigare. Vad de ville veta var om de skulle drabbas av någon särskild pålaga eller någon ny skatt. Bostadsministern kunde inte ge besked om det på konferensen, trots att bostadsdepartementet som bäst håller på att avsluta arbetet med att fastlägga detaljerna till en ny småhusskatt. Den kommer att ekonomiskt drabba småhusägarna mycket hårt. En redan tidigare drabbad boendegrupp kommer att få ytterligare bekymmer. Hyrorna kommer i många fall att höjas kraftigt. Det blir alltså ytterligare en ny skatt, en i raden bland alla skatter och skattehöjningar som den socialdemokratiska regeringen producerar mer - Nr 11 eller mindre på löpande band. Torsdagen den Från folkpartiets sida avvisar vi nya skatter. Det är inte genom höjda 20 oktober 1983 skatter vi skall lösa våra problem i det svenska samhället. Den aviserade småhusavgiften på 0,5 20 av taxeringsvärdet blir redan den ett hårt slag för stora grupper småhusägare. Det innebär i praktiken en hyreshöjning på mellan 1 500 och 2 000 kr. per år för en vanlig småhusägare. Jag vill klart deklarera att vi från folkpartiets sida kommer att säga ett bestämt nej till denna nya skatt för småhusägarna. I den här frågan som i många andra frågor räknar socialdemokraterna med röststöd från kommunisterna när det gäller avgörandet. Det måste klart deklareras från liberalt håll att vi finner denna utveckling djupt olycklig och olustig. Stora och viktiga frågor avgörs genom den inställning som det lilla kommunistiska partiet intar. Herr talman! Det som under senare tid har kommit att dominera debatten på det bostadspolitiska området är det s.k. ROT-programmet, det program som socialdemokraterna har presenterat som en lösning på de flesta problem som finns på det bostadspolitiska området. När vi i folkpartiet tog del av detta program, kunde vi snart konstatera att det egentligen var ett dåligt förslag. Till samma uppfattning har de flesta remissinstanser kommit. Som folkpartist vill jag påpeka vad som är bristfälligt i det s.k. ROT-förslaget. Det gäller frågan om stadsförnyelse. Förslaget visar stor brist på insikt om vad stadsförnyelse egentligen är för någonting. Däremot ger förslaget en klar bild av den väg socialdemokraterna väljer när det gäller att lösa problemen i fråga om förnyelse och underhåll. Den socialdemokratiska lösningen innebär planering. Men av erfarenhet vet vi att med bara planering löser man inga problem, så inte heller på det här området. Under folkpartiets tid i regeringen blev begreppet stadsförnyelse en realitet i svensk bostadspolitik. Bostadspolitiken, som av tradition betraktats som krånglig och tråkig och mycket byråkratisk med sina normer, låneregler m.m., fick plötsligt en ny dimension. Människor tyckte det var bra att vi på allvar skulle ta itu med dåliga bostäder, dåliga boendemiljöer och andra problem, icke minst i våra större tätorter. I begreppet stadsförnyelse ligger vida mer än ombyggnadsnormer och ombyggnadsfinansiering. Att förnya en stad eller en stadsdel är något helt annat än att öka kommunens maktmedel i form av ännu starkare planeringsinstrument. Sammanfattningsvis, herr talman: Den socialdemokratiska bostadspolitiken har blivit ett i raden av många svikna vallöften. Det konstaterandet kan man göra utan några som helst överdrifter. Det kraftigt ökade bostadsbyggandet har uteblivit. Obalansen inom bostadssektorn har ökat. Storstadsregionerna brottas med stora problem med bostadsbrist, medan andra regioner i många fall besväras av problem med ett stort antal tomma lägenheter. Antalet sysselsatta inom bostadssektorn utvecklas tvärtemot de löften som gavs av socialdemokraterna i valrörelsen. Knappast på något annat område 83 har löften och verklighet så kommit på kollisionskurs som just inom bostadssektorn. Sverige behöver snarast en verklighetsförankrad bostadspolitik. Att få tillfälle att fullfölja det liberala bostadsprogrammet på detta område känns mer angeläget nu än någonsin tidigare.

Herr talman! Bostadsminister Hans Gustafsson har nyss haft en presskonferens där han presenterade förslaget till ny planoch bygglag, som skall gå till lagrådet. Det är ett arbete som har pågått i 15 år som nu har avslutats. Propositionen är färdig så till vida att den skickas till lagrådet. I detta förslag till proposition har det kommunala vetot tagits bort. Regeringen hänvisar till att en naturresurslag som så småningom kommer skall ta upp denna fråga, men det finns ingen garanti för att det kommunala vetot kommer att finnas kvar. I den nuvarande byggnadslagens 136 a § står det att regeringen skall pröva tillkomsten och lokaliseringen av industriell eller liknande verksamhet som är av väsentlig betydelse för hushållningen med bl.a. energi, markoch vattentillgångar. Eftersom man när denna lag skrevs tog hänsyn till den ingripande påverkan som sådana anläggningar kan medföra för kommunen bestäms också i lagen att regeringen inte får lämna sådant tillstånd om inte kommunen tillstyrkt. Det innebär alltså att kommunfullmäktige har rätt att säga veto till miljöstörande anläggningar inom sitt område. Det är av stor betydelse att vi slår vakt om och utvidgar denna rätt. Ingen skall kunna tvinga på en kommun något som förstör miljön. I det nu pågående arbetet på en ny planoch bygglag och en lag om naturresursanvändning har olika förslag förts fram som hotar detta veto. Man har sagt att om en anläggning är av stor betydelse för hela landet skall inte en kommun kunna stoppa den. Jag anser att de som drabbas måste få behålla sin möjlighet till veto. Tekniken kan ju följa många olika utvecklingsvägar, och man måste välja en annan väg än den som ingen kommun vill ta konsekvenserna av. Det är viktigt att kommuner kan säga nej till kraftutbyggnad och uranbrytning. I Krokoms kommun kämpar man just nu för att rädda Lilljuthatten från uranbrytning. I Ranstad lyckades kommunen förhindra brytning genom vetot. Uppförandet av kolkraftverk kräver nu tillstånd enligt 136 a §. Det finns dock utredare som vill förenkla tillståndsprövningen därför att den tar lång tid. Jag anser att det är oerhört viktigt att det kommunala vetot finns kvar. Det finns ingen anledning alls att forcera fram kolanvändning i landet, allra minst mot kommunernas vilja. Låt mig nu behandla en fråga som egentligen inte hör hemma i något utskott men som är en oerhört stor fråga. Jag tänker på datoriseringen. Det pågår en intensiv marknadsföring av olika datasystem i Sverige. Fantastiska helsidesannonser med suggestiva bilder och suggestiv text talar om det som kommer, liksom en oemotståndlig naturkraft. Sällan får man i annonserna veta vilka metoder som skall ersättas med datorer och vilka nya möjligheter som dessa erbjuder — de bara kommer! Man ser människans finger mot en stjärnhimmel ge livsgnistan till maskinen, precis som Gud Fader åt Adam i Michelangelos målning. Man ser regnbågar och apparater som svävar fram på små moln. Vidare får vi veta att det här är något som den yngre generationen begriper mer eller mindre av sig själv, medan vi äldre har stora svårigheter. Det är tydligt att denna nya teknik skall säljas med en stor mängd mystik. Är det för att vi inte skulle acceptera den annars? Mitt utgångsläge är nyfiket positivt. Den nya elektroniken har lovande möjligheter att hjälpa människan leva lättare på jorden och närmare varandra. Men det är också risk för att samhället bara ”hänger med” och skrotar värdefull infrastruktur och satsar miljarder på ny för att betjäna ett system som vi inte skulle vilja ha om vi hade tänkt över konsekvenserna i förväg. Sist vi bytte kommunikationssystem — det är vad det nu är fråga om — var när bilismen infördes i stor skala. Samhället ställde upp för att bygga bort ”Tegelbackseländet” och för att öka snabbheten. Men ingen tänkte, vad jag vet, på konsekvenserna för helheten. Nu när vi är fast i bilsamhället, med alla olyckor och all miljöförstöring, kan vi säga att det hade varit bättre om bilåkandet hade begränsats till landsbygden, där det är ett oöverträffat elegant sätt att ta sig fram. Men där många människor samtidigt färdas åt samma håll borde bekväma och effektiva kollektivtransporter ha byggts upp, i stället för enorma motorvägar och trafikapparater, som förstör åkermark och stadskärnor. Med datoriseringen följer antagligen mycket större förändringar än när bilismen infördes. Det är väsentligt att lagstiftarna bekantar sig med och skaffar sig en bred och saklig information om datatekniken, så att vi har en chans att bedöma konsekvenser och skapa ramar där det behövs. Hotet mot den personliga intregriteten uppmärksammades tidigt, och vi har nu en väl fungerande datainspektion, som får alltmer att göra ju mer 1984 närmar sig. Men datoriseringen påverkar hela vårt sätt att producera och leva med varandra. Första numret av Pockettidningen R i år tar upp frågan i ett brett perspektiv, och det ger mycket att tänka på. Det är önskvärt att människan får datorstöd i sitt arbete, så att hennes skapande förmåga, intuition och medmänsklighet kommer till sin rätt. Däremot bör vi undvika datorstyrd produktion, där människan förlorar direktkontakt med produktionsprocessen och där alltså kunskap oåterkalleligen går förlorad. Vi skapar ett sårbart samhälle och tråkigare arbeten, sedan förtjusningen över de nya apparaterna gått över. Vi behöver system som gör det lättare med direktkontakt mellan människor, inte indirekt kommunikation via en maskin. Den utbildning som nu tar fart också inom det allmänna skolväsendet måste ge kunskap om teknik och dataspråk, men lika viktigt är: den måste skapa ett självförtroende hos eleverna att ifrågasätta och själva komma med konstruktiva idéer om hur systemen kan byggas upp så att de passar skapande människor. Högskolorna måste särskilt betona de humanistiska tankesättens betydelse inför datautvecklingen. Vad händer med vårt språk och våra möjligheter att uttrycka känslor och nyanser? Vad händer när makten hos programmerare växer och när vi blir beroende av några få multinationella företags övertag när det gäller reservdelar? Vad händer ur sårbarhetssynpunkt, med ny brottslighet? Med nuvarande trend får allt fler människor arbete vid bildskärm. Nyligen har statens strålskyddsinstitut uppmärksammat larm om hälsorisker med dessa skärmar. En undersökning om magnetfältens medicinska effekter har startats. Institutet följer undersökningar i USA och Canada. Det är alltså en mängd problem och en mängd möjligheter vi står inför. Jag anser att riksdagen bör inrätta ett särskilt teknikutskott för att få ett helhetsgrepp om vad ny teknik, och då särskilt datatekniken, har för konsekvenser för samhället. Senast datafrågan var uppe i riksdagen, 1982, fick propositionen behandlas i minst fem olika utskott. Det är också viktigt att Olof Johanssons intentioner med datadelegationen följs upp. Den breda representationen från partier och andra organisationer är värdefull när riksdag och regering skall besluta om ramar för datoriseringen. Det får inte vara systemtänkarna i de stora multinationella dataföretagen som bestämmer vilken framtid vi skall ha när det gäller informations-, styroch kommunikationssystem. De måste åtminstone få samtalspartner som har kunskap för en dialog på samma nivå och som har till uppgift att lägga ett helhetsperspektiv på utvecklingen.

Herr talman! I takt med att den offentliga konsumtionen har ökat och skattetrycket därmed stigit har svagheterna i det svenska skattesystemet blivit allt tydligare. När skattetrycket nu totalt är bland världens högsta blir effekterna av en progressivitet i systemet ett hot mot arbetsvilja och skattemoral. Skattetrycket har i vårt land tillåtits att öka utan att man i nödvändig grad analyserat de krav som detta ställer och de problem som det skapar. Egentligen är det märkligt att så få bärande tankar presenterats om lösningar på hur man skall förändra karaktären av de skatter som staten måste ta in för att upprätthålla en rimlig och nödvändig service till medborgarna. Ett av de få förslag till en sådan lösning som kommit fram ordentligt i debatten är professor Lodins förslag till utgiftsskatt. Utan att på något sätt ta ställning till förslaget kan jag konstatera att det bygger på en av de principer som kan vara tillämpbara i ett land med relativt högt skattetryck, nämligen att man styr över beskattningen från inkomstsidan till utgiftssidan. Jag ser förslaget som ett försök att skapa en beskattning som inte medför alla de negativa konsekvenser för dynamiken i samhället som dagens system med hög marginalbeskattning gör. Den överenskommelse om marginalskatterna som träffades mellan centern, folkpartiet och socialdemokratin tillkom i samma syfte. Med den marginalskattesituation som vi hade då uppgörelsen träffades hade det aldrig gått att ta landet ur de svåra ekonomiska obaianserna. Marginalskatteöverenskommelsen har en mycket stor betydelse för det fortsatta ekonomiska tillfrisknandet i vårt land. Från folkpartiets sida står vi därför fast inte bara vid uppgörelsens bokstavliga innehåll, utan också vid dess moraliska innehåll. Detta innebär naturligtvis också att vi är beredda att till sista kronan finansiera varje steg i genomförandet. I dagens nummer av Stockholms-Tidningen säger man att folkpartiledaren Bengt Westerberg givit regeringen rådet att gå till vpk om den vill ha hjälp med finansieringen. Detta, herr talman, är helt fel. Det råd Bengt Westerberg gav var att regeringen skulle gå till vpk om den ville ha hjälp med finansieringen av avdragsrätten för fackföreningsavgifter. Det var det råd som regeringen fick. Att regeringen skulle begära hjälp av vpk för att finansiera en marginalskattesänkning som vpk röstat emot är lika tokigt som att regeringen skulle komma till oss i folkpartiet och begära att vi skall finansiera avdragsrätten för fackföreningsavgifter, som vi ju har varit emot hela tiden. Vi har förvisso ingen skyldighet att finansiera ett förslag som regeringen har drivit igenom tillsammans med vpk. Som sagt: Vi är beredda att finansiera första och andra steget i marginalskattereformen intill sista kronan. Under valrörelsen förutsade jag att om det blev ett regimskifte skulle landet få tillbaka den gamla socialdemokratiska skattehöjarpolitiken. Jag behöver inte upprepa den ganska mastiga lista på nya skatter och höjda skatter som Jan-Erik Wikström redovisade i ett av sina debattinlägg i går. Den förteckningen visar med all önskvärd tydlighet att jag hade rätt då jag talade om risken för en socialdemokratisk skattehöjarpolitik. Dagens tidningar ger besked om att det långt ifrån är slut än. Inte en dag utan nya skattehöjningar, tycks vara regeringens paroll. Att regeringen skulle gå så långt som till att hota med att undanröja det inflationsskydd som skatteuppgörelsen innebär hade jag dock inte väntat mig. Vore det inte snart dags att visa något av den utsträckta handens politik som regeringen talar så vitt och brett om i stället för att hota? Det är bara för oss folkpartister att konstatera att om socialdemokraterna väljer denna lösning, då har de inte bara brutit skatteuppgörelsen utan också omöjliggjort allt konstruktivt samarbete. Det är ett tungt ansvar som regeringen därmed tar på sig.

Herr talman! I dag, drygt ett år efter socialdemokraternas maktövertagande, har man anledning att fråga sig inte bara hur Sverige styrs utan också vem som styr landet. Den proposition om kollektiva fackföreningsfonder som snart kommer att läggas på riksdagens bord visar med all önskvärd tydlighet att regeringsförklaringens franka påstående, att det är riksdagen som skall bestämma och inte påtryckningsgrupper utifrån, skorrar falskt. Att fonderna är en eftergift åt LO råder det alltså inget tvivel om, men även flera andra skatteförslag har lagts fram efter starka fackliga påtryckningar. Vi kan lämpligen börja med de förändringar i skatteskalan för statlig inkomstskatt som genomdrevs förra hösten. Våren 1982 beslöt som bekant riksdagen hur skattereformen skulle genomföras för inkomståren 1983, 1984 och 1985. Hösten samma år sprang sedan socialdemokraterna från uppgörelsen med mittenpartierna och sänkte inkomstskatten med en procentenhet i skikten 8-12 basenheter — där de stora LO-grupperna befann sig. Saken blev förvisso inte bättre av att de i pressen först publicerade skalorna fick tas tillbaka med motivet att de var feltryckta, när det i själva verket var LO som tyckt till. I samma proposition följdes en annan order från LO — skattereduktion för fackföreningsavgifter för alla de närmare 4 miljoner som är fackanslutna. Att statens finanser i ett utomordentligt pressat ekonomiskt läge försämrades med 1 200 milj.kr. tycktes uppenbarligen vara av mindre betydelse. Sedan blev det i våras av bara farten också skattefrihet för stipendier — också det ett gammalt LO-krav. Att riksskatteverket riktat allvarlig kritik mot skattefriheten medförde endast att man för skams skull gjorde lagstiftningen provisorisk för 1983 och 1984. Jag skulle nästan kunna våga min sista skjorta på att lagen kommer att förlängas nästa år. De här relaterade exemplen talar sitt tydliga språk om att LO har ett mycket stort inflytande över regeringspolitiken — något som skadar politikernas trovärdighet och på sikt säkerligen också regeringspartiet. Jag har hittills bara talat om lindringar i beskattningen, och tillsammantagna är dessa som en droppe i havet mot alla de skattehöjningar som vi begåvats med under det sistförflutna året. Genom devalveringen förra hösten skulle de svenska företagen åter få vind i seglen, och hjulen skulle börja rulla i svensk industri. Förvisso fick exportföretagen en välkommen och nödvändig skjuts framåt, men när man så här efter ett år tittar på det sammanlagda resultatet för svensk företagsamhet blir ändå det dominerande intrycket alla de nya pålagor som lagts på näringslivet i form av avgifter och skatter. Under hela 1983 har arbetsgivaravgiften varit 2,7 7o högre än året innan, och från halvårsskiftet kom det dessutom en tillfällig löneavgift på 1 90. Skattekredittiden har minskat ganska avsevärt för uppbörden av arbetsgivaravgifter, källskatt och mervärdeskatt vartill kommer ett högre uttag vid B-skatteuppbörden. Härigenom ökar företagens räntekostnader, och likviditeten försämras. fr.o.m. innevarande år har skatterna på förmögenhet, arv och gåva höjts, vilket inte bara allvarligt försvårar generationsskiften i familjeföretagen utan också ökar kraven på att ta ut medel ur företagen för att betala den årliga förmögenhetsskatten. I rättvisans namn skall tilläggas att den sittande regeringen inte tagit bort den positiva regel som infördes under borgerligt styre och som innebär att små och medelstora företag blott skall beskattas för 30 90 av förmögenhetsvärdet. Vi har begåvats med en tillfällig vinstskatt för aktiebolag för verksamhetsåret 1983 i storleksordningen 20 20 av den beslutade utdelningen, och i väntan på fonderna lades ett förslag om permanent vinstdelningsavgift fr.o.m. 1984. Nu lär väl någon sådan knappast behövas, då vi av allt att döma kommer att drabbas av kollektiva fackföreningsfonder från samma år. Av övriga skatter som kommit till eller höjts kan nämnas energiskatt och beredskapsavgift för oljeprodukter, där skatten höjts, samt hyreshusavgift, som är en helt ny beskattning, fast den kallas för avgift. Den stora skattereformens kvittningsförbud mellan olika förvärvskällor är självfallet också till nackdel för näringslivet liksom högre restavgifter och likaledes högre räntenivåer på exportkrediter med statligt stöd. SHIO-Familjeföretagen har räknat ut att de nya skatter och pålagor som lagts på näringslivet och som jag här i huvudsak har redogjort för kommer att kosta de små och medelstora företagen minst 7-8 miljarder kronor under det närmaste året. Till allt det här uppräknade kommer ytterligare skattehöjningar, där den tyngsta delen självfallet är momshöjningen i januari. Andra vägar att minska sparviljan har varit slopandet av skattereduktionen på aktieutdelningar och minskade förmåner i det så populära värdesäkra lönsparandet. De sammanlagda skatteökningarna under det år som socialdemokraterna innehaft regeringsmakten uppgår till inte mindre än 13 miljarder kronor. Det verkar som om partiet under sina sex år utanför regeringen sysslat med att gräva extra djupa startgropar för att sedan, när makten väl återtagits, sätta full fart och rasera de årens skattelindringar. Som ett brev på posten har skatteskärpningarna följts av krav på fler och skärpta kontroller, som säkerligen inte är effektiva nog att stoppa de verkliga skattebrottslingarna men som ytterst negativt berör massor av vanliga hederliga människor som inte har minsta tanke på att undanhålla ett enda öre i skatt. Som exempel på hur kontrollsamhället vuxit kan nämnas skärpningen av generalklausulen mot skatteflykt och den mångomtalade s.k. angiverilagen. Hos många människor sprider sig uppfattningen att det nu har gått för långt, att statens önskan att kontrollera har överskridit gränsen för vad medborgarna är beredda att acceptera. Ingen skall inbilla sig att kontrollsamhället kommer att minska så länge som socialdemokraterna sitter kvar vid makten. Vi kommer att få fler och fler dataregister och fler och fler samkörningar av dessa register. Skatterna kommer nämligen ytterligare att höjas, vilket i sin tur reser krav på nya kontrollåtgärder. Flera nya skatter och skattehöjningar har aviserats, och det skulle naturligtvis vara synnerligen intressant att från regeringspartiets företrädare få veta vad vi därvidlag har att vänta oss nu i höst. Att döma av närvaron från regeringshåll i kammaren har jag inga större förhoppningar att få besked i eftermiddag. Det har talats om båtskatt som skulle utgå efter båtens längd eller dess försäkringsvärde. Vi har över 800 000 fritidsbåtar i Sverige, och även om inte mer än kanske hälften av dessa är stora nog för att beskattas, blir det en gigantisk kontrollapparat. Det är inte alls säkert att det blir så många miljoner i statskassan, särskilt inte om man går på modellen skatt efter försäkringsvärdet, då dessa försäkringar kan ske utomlands. Men ett båtskatteverk blir det väl med en massa nya arbetstillfällen. I förra veckan meddelade massmedia att regeringen avsåg att halvera inflationsskyddet av skatteskalorna. Efter den underbara nattens uppgörelse begränsades ju inflationsskyddet till 5,5 96 och skulle nu således förväntas bli blott 2,75 26. Av den uppgörelsen återstår nu inte mycket mer än begränsningen av underskottsavdragen. I dagens tidningar talas det om en småhusskatt på 0,5 20 av taxeringsvärdet, en ytterligare pålaga på redan hårt pressade villaägare. Det har vidare talats om ytterligare höjd förmögenhetsskatt, omsättningsskatt på aktiehandel och en produktionsfaktorsskatt på fastighetsförvaltning, arrenden och företagens vinstandel till sina anställda, varjämte socialavgifter också skulle utgå på lön till anställda som redan uppnått pensionsåldern. När debatten om regeringens svek mot pensionärerna i form av utebliven värdesäkring av pensionerna rasar som hårdast, förefaller det som om socialdemokraterna tänkte utsätta sig för en ny svekdebatt genom att införa ett slags straffskatt på pensionärernas arbete. Enligt det förslag som tagits fram av finansdepartementet skall arbetsgivarna betala en 20-procentig avgift för de anställda som fyllt 65 år, och samma avgift skall i form av egenavgift erläggas av egenföretagare i samma åldersgrupp. Tidigare har socialavgifter alltid uttagits för att täcka utgående förmåner. Nu tänker man vända upp och ner på den principen genom att ta ut en avgift — läs skatt — som inte medför några utgående förmåner. Att det s.k. företagsanknutna vinstdelningssystemet också skall beläggas med motsvarande skatt har naturligtvis tillkommit för att stoppa allt som kan tänkas vara negativt för de kollektiva fackföreningsfonderna. Det har också talats om att regeringen tänker höja bensinskatten för att finansiera nästa steg i marginalskattesänkningen. Finansieringen av det steget har redan skett genom den skattehöjning som det minskade inflationsskyddet innebär, och det är självfallet oacceptabelt att lägga ytterligare bördor på den redan prövade bilismen. När skall socialdemokraterna upptäcka att det inte går att ständigt höja skattetrycket och samtidigt tro att det kommer att strömma in nya inkomster i statskassan? Man bortser helt från den psykologiska faktorn. Den tar sig uttryck i att människorna minskar sin arbetsinsats, sitt initiativtagande och risktagande, och det får hela samhällsekonomin att stagnera. I stället behöver vi ett helt nytt tänkande, ett skattesystem som gynnar och inte missgynnar arbete och sparande. Skattelagstiftningen får inte som nu ständigt kompliceras, vilket inte bara innebär stora svårigheter för den enskilde utan också leder till ett slutligen helt motbjudande kontrollsamhälle. Under den borgerliga regeringstiden inriktades politiken på att sänka vårt helt orimliga skattetryck. Socialdemokraterna har helt vänt på den inriktningen, och vi är nu på väg in i ett oacceptabelt högskattesamhälle. En eventuell borgerlig regering efter 1985 års val får ett enormt arbetsfält för att bringa ner skattetrycket till en mera rimlig nivå.

Herr talman! Får jag börja med en fråga till Knut Wachtmeister. Han har i sitt anförande flera gånger använt orden kollektiva fackföreningsfonder. Det skulle vara intressant att av Knut Wachtmeister få veta vad som menas med kollektiva fackföreningsfonder, så att man får klarhet i de begrepp som används. När man lyssnar på borgerliga företrädare i den allmänpolitiska debatten är det någonting som är gemensamt för alla. Man får intrycket att de under sex år över huvud taget inte haft något ansvar för landets politik. Men faktum är att de svårigheter som den socialdemokratiska regeringen upplever och har att brottas med under en lång rad av år framöver är en följd av den politik som bedrivits under sex borgerliga år. Det är under dessa sex år som vårt land har fått de enorma underskotten, som de borgerliga partierna naturligtvis får ta sitt ansvar för. Men man får som sagt i den här debatten intrycket att de borgerliga över huvud taget inte suttit i regeringskansliet eller varit med och medverkat till någonting. Allting som sker och som har skett är socialdemokratins fel. Sedan några ord om den borgerliga synen och ideologin. Knut Wachtmeister menade att det var fackliga påtryckningar som styrde den socialdemokratiska regeringen. Han nämnde ett par beslut som fattats här i riksdagen och som gällde rätten till avdrag för fackföreningsavgifter och fackliga stipendier. De borgerliga partierna tycker att en fackföreningsmedlem inte skall få dra av några hundralappar för sin medlemsavgift och att en medlem som åker på en kurs, arrangerad av en facklig organisation, inte skall få ett stipendium utan att betala skatt för det. Men han säger ingenting om konjak till kaffet hos direktörerna på Blasieholmen eller om fina middagar. Han säger att vi har alltför höga skatter på förmögenheter, aktier osv. Herr talman! Detta präglar litet av den syn som de borgerliga har på de vanliga människorna ute i produktionen, vilka betalar sin fackliga avgift och kanske får några hundralappars avdrag. Det är dessa människor man angriper. Man angriper inte de orättvisor som finns i samhället i övrigt, utan det är de små människorna, de som har det hårda jobbet, de som åker på en kurs och får ett litet stipendium som skall angripas. Det är två frågor som jag tycker är viktiga och som framöver måste tas upp i den socialdemokratiska politiken. Det allra viktigaste måste vara att komma till rätta med sysselsättningsfrågorna. I det sammanhangt handlar det också om att vi måste bedriva en rättvis fördelningspolitik. Vi har sett vad sex år av borgerligt regeringsinnehav har inneburit. Vår ekonomiska handlingsfrihet har urholkats, vilket leder till de svårigheter som vi har och som vi kommer att få uppleva under många år. Som sagt: Det allra viktigaste framöver är att vi måste klara sysselsättningen och klara en rättvis fördelning av det som vi skapar. Det är länge sedan kårhusockupationen och studentrevolten ägde rum i det här landet, i slutet av 1960-talet. Det var då olika bokstavspartier dök upp i debatten, med eller utan r. I dag sitter samma människor på andra platser med andra namn, under rubriken Näringslivets ekonomifakta, i förlag osv. Man demonstrerar med företagens pengar och säger att det är de största demonstrationer som har ägt rum här i landet någonsin. När vi då talar om att arbetarrörelsen första maj har åtskilligt många fler människor som demonstrerar säger man: Det är ju en uppoffring av direktörerna att stiga upp så tidigt på morgonen, kl. 4 eller 5, åka till Stockholm och komma hem sent på kvällen. Det tar man som intäkt för att det är en stor uppoffring som görs och att det är fantastiskt att man kan samla så mycket folk. Om det kunde bli så — det vore fint, men jag tror inte att det händer — att de här direktörerna och företagarna gav de anställda ledigt och lät dem på företagens bekostnad åka till Stockholm någon dag för att demonstrera för löntagarfonder, skulle den demonstration som man hade den 4 oktober blekna vid en jämförelse när det gäller antalet deltagare — det är jag helt övertygad om. I en tid av ekonomiska svårigheter, inte minst under den borgerliga perioden, har marknadskrafternas oförmåga att lösa problemen i samhället visat sig. Nu riktas attackerna mot arbetarrörelsen och dess företrädare. Vi är medvetna om att det inte är några nyheter i debatten. I år fyller Landsorganisationen 85 år, och under alla de år som fackföreningsrörelsen har kämpat för bättre villkor åt de många människorna har vi varit vana vid en hatoch hetspropaganda mot de människor som försöker göra en insats för sina kamrater ute på arbetsplatserna. Man försöker i olika former misstänkliggöra fackföreningsrörelsen. Det får man väl göra — det är vi vana vid, det har vi varit med om under många år. Dagens ämne när det gäller hetsoch hatpropagandan är löntagarfonderna, och det finns mycket att säga om detta. Men det hela handlar inte om sakfrågan, utan det handlar om personangrepp, om människor som inte företräder folket, om öststatssystem, om fackpampar och om att löntagarna i det här landet vill störta allting i fördärvet. Låt mig bara, herr talman, ge några få exempel på hur debatten bedrivs. I SAF-tidningen kan man läsa, att om någon icke-socialistisk person överväger att acceptera att sitta med i någon löntagarfonds styrelse, måste han vara på det klara med att han kommer att ha förverkat sitt förtroende inom näringslivet och de icke-socialistiska partierna. Det är egentligen ingenting annat än ett yrkesförbud, som vi inte är vana vid i det här landet. I dag fick jag en tidning från Västsvenska handelskammaren, som är ett gemensamt organ för näringslivet i Västsverige.

Här handlar det som sagt inte om sakfrågor, utan om att måla upp spökbilder, så att människor blir skrämda att tro att socialdemokratin står för något slags öststatssystem, där människorna får uppleva ofrihet osv. Historien visar att detta slags angrepp är något man arbetar med inom de reaktionära grupperna i samhället. I går sade Ulf Adelsohn att socialdemokratin lever i en drömvärld och att vi blickar tillbaka på hur det var förr i världen. Högerkrafterna drömmer om att pressa tillbaka löntagarna, om att sänka deras löner, om att avskaffa trygghetslagar osv. Medlet man använder för att förverkliga det man drömmer om inom borgerligheten och inom näringslivet — att sänka lönerna, att se till så att ungdomar inte får betalt efter insats osv. — är att måla upp hotbilder för allmänheten. Man glömmer vilka det egentligen är som bygger upp — och som har byggt upp — företagen och det här samhället. Vad är egentligen Volvo utan arbetare vid det löpande bandet? Vad är Electrolux utan människor som sätter ihop kylskåpen och de olika köksmaskinerna, och vad är egentligen ASEA utan människor som arbetar ute i produktionen? Vad tänker egentligen arbetarna på vid Sandvik och Fagersta, där en del av ägargruppen befinner sig i Amerika när familjefejder rasar om makten? Vad tänker arbetarna på Monark när musikdirektörer bollar med aktier och spelar med människornas trygghet? Vad tänkte de anställda på Tjörn, i mitt hemlän, om Johanssongruppen, som seglade iväg med sin lustjakt till Västindien? — inte var det på öststatssystem. Finns det för resten någon borgerlig företrädare här som kan tala om för mig om det finns löntagarfonder i något öststatsland? Jag tror inte det. Nej, arbetarna på företagen i det här landet tänker inte på några fackpampar, utan de tänker på hur de skall kunna klara sin trygghet och framtidens jobb och på hur deras barn kommer att få det i framtiden. Man tänker naturligtvis på den brist på inflytande man har över sin dagliga verksamhet, där man ser hur det bollas med människornas trygghet på det sätt som vi har fått prov på under senare tid. Hela utvecklingen visar att det behövs en breddning av ägandet i samhället, som medför att andra intressen än spekulation och kupongklippande kan komma med i bilden. Om man skall diskutera utifrån det förslag som ha: lämnats över till lagrådet när det gäller löntagarfonder, kan man konstatera att det redan i dag finns en fjärde AP-fond som inte är någonting annat än löntagarnas pengar. De som skall förvalta löntagarnas pengar i den fjärde AP-fonden är människor som bl.a. finns i näringslivet. Om jag inte minns fel sitter bl.a. Hans Werthén med i fjärde AP-fondens styrelse för att se till att den här fondens pengar används så bra som möjligt. Förhoppningsvis är dessa människor kunniga och kan förvalta de här pengarna på ett riktigt sätt. Det är ingenting annat än detta det handlar om när man bygger ut systemet med fem nya fonder. Man skall försöka bredda ägandet i samhället, och de här pengarna skall användas för att skapa trygghet och en bättre framtid. Det handlar alltså inte om att några fackpampar skall sitta och styra — vad man nu menar med fackpampar. Som jag ser det är det fråga om människor som har fått förtroendet av sina kamrater att företräda dem i olika sammanhang. Det blir alltså inga fackpampar som skall sitta och styra. Det är något fult i borgerlighetens ögon att vara vald på demokratiska vägar. Men om man får styra och ställa därför att man har en massa pengar — då är det något fint. Det speglar något av den ideologi som präglar borgerligheten. Herr talman! Löntagarfonder innebär inte att fackföreningsmänniskor skall styra företagen, utan företagen skall styras av de människor som kan se till att skapa trygghet för andra. Och om vi över huvud taget skall kunna klara framtidens pensioner måste självfallet de anställda få del av vinsterna. Tanken är att avkastningen från de fonder som skapas skall användas för att ge möjlighet för oss som en gång blir pensionärer att alls kunna få en pension.
Herr talman! Jag hade inte tänkt förlänga den här debatten, men jag fick en direkt fråga av Lennart Nilsson, som undrade vad jag menade med kollektiva fackföreningsfonder. Kärt barn har många namn. Lennart Nilsson använde ordet löntagarfonder. Olof Palme sade häromdagen att de borde kallas trygghetsfonder. Jag kallar dem kollektiva fackföreningsfonder — kollektiva därför att de är kollektiva och inte enskilda, fackföreningsfonder därför att det blir facket som kommer att styra och inte den enskilde. Därför kallar jag alltså fonderna kollektiva löntagarfonder.

Herr talman! Jag hade egentligen inte heller tänkt ge någon replik, men jag tycker att det som Lennart Nilsson sade verkade litet konstigt. Jag talade faktiskt om skatter, och jag uppehöll mig nästan uteslutande vid skatteuppgörelsen och de höjda skatterna. Det hade varit bättre om Lennart Nilsson hade gett ett svar på frågan hur man nu kommer att handla, om man kommer att stå fast vid skatteöverenskommelsen eller inte. När det gäller mycket av det som Lennart Nilsson här sade förmodar jag att han inte riktigt tror på det själv. Jag tänker inte gå in på konjak och sådana saker. Skriver man replikerna innan man går hit och innan man har lyssnat till vad debattörerna säger kan man komma litet snett. Men en sak tänker jag gå i svaromål emot, nämligen det kolossalt enkelriktade resonemanget om att allt elände i Sverige började 1976 när regimskiftet skedde. Det är oerhört märkligt att framträdande socialde mokrater inte har i minnet den goda utvecklingen under 1960-talet, som Nr 11 började brytas när de socialistiska experimenten startade, då man talade om Torsdagen den den socialistiska skördetiden. Det är märkligt att ni har glömt bort 20 oktober 1983 oljekriserna. Bara den senaste kostade Sverige som folkhushåll 10 miljarder kronor extra för oljeinköp. Hela Volvos produktion gick åt för att betala detta — och då var ändå inte omkostnaderna betalda. Det är också märkligt om ni inte har hört talas om den kostnadsexplosion som skedde 1974 och 1975 och som fick till resultat att svensk industri knäade. Det är konstigt att ni aldrig har sett på konsekvenserna av den skattepolitik som jag talade om att ni förde i början av 1970-talet och som resulterade i höjda inkomstskatter — långt mer än lönerna ökade — och väsentligt höjda arbetsgivaravgifter. Detta medförde en kostnadsnivå för företagen som de sedan inte kunde klara av. Och vad fick det för följder? Jo, ni talar väldigt mycket om att budgetunderskottet uppstod under borgerliga regeringar. Budgetunderskottet uppstod faktiskt som konsekvens av den politik som jag nyss har talat om. Det som hände var att skatteinkomsterna från de våldsamma ökningarna 1974-1975 gick in i statskassan och förbättrade läget tillfälligt. Men sedan blev det så mycket värre, när företagen stod där och inte kunde klara sig.

Herr talman! Låt mig till Kjell Johansson säga att när jag anmäler mig till en allmänpolitisk debatt går jag inte och frågar Kjell Johansson om vad jag får lov att prata om. När det är en allmänpolitisk debatt har man — det utgår jag ifrån — friheten att själv avgöra vad man vill ta upp. Jag hade inte tänkt prata om skatteproblematiken. Kjell Johansson ställde en fråga om skatteuppgörelsen. Kjell Johansson borde då också vara medveten om att skatteuppgörelsen byggde på förutsättningen att skattesänkningen skulle finansieras. Regeringen har bjudit in de båda mittenpartierna till att diskutera hur man skall kunna täcka kostnaderna. Det är vad det handlar om i dag — sedan får vi naturligtvis se vad det leder till. Men förutsättningen för skatteuppgörelsen — det var även mittenpartierna, i varje fall då, införstådda med — var att den skulle finansieras. Kjell Johansson har naturligtvis rätt i att vi har upplevt en hel del problem i samband med oljekrisen. Men vad jag i mitt inlägg beskrev som det gemensamma draget för de borgerliga talarna var att de glömde av hela den period som de borgerliga själva suttit i regeringsställning, sex år. Kjell Johansson talade också om tiden före 1976. Men de budgetar som Gunnar Sträng var ansvarig för gick ihop. När man hade utgifter såg man också till att man fick inkomster. Detta har slagit helt fel under den borgerliga perioden, och det kommer vi att få brottas med under många år. Det är klart att Kjell Johansson har rätt i att oljekrisen ställt till en hel del problem för oss. Men vad jag pekade på var att de borgerliga glömmer av att de regerat under sex år och att det är då vi fått de allra största problemen. Knut Wachtmeister sade att han kallar fonderna för fackföreningsfonder 95 därför att facket skall styra. Vad skall facket styra i de löntagarfonder som nu har presenterats? Löntagarfonderna skall ha en styrelse som placerar pengar iolika företag. Det är inga fackföreningar som skall sitta i dessa styrelser — det skall vara människor som har kunskaper och löntagarintressen. Det handlar inte om LO:s eller några andra ledare, utan det handlar om människor som har löntagarintressen. Jag utgår ifrån att de är medlemmar i någon fackförening — jag hoppas att Knut Wachtmeister inte har någonting emot att det finns fackföreningar här i landet. Det är en egendomlig inriktning på resonemangen när man talar om fackföreningsfonder och inte är medveten om vad det egentligen handlar om.
Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Självfallet har jag inte någonting emot att det finns fackföreningar — naturligtvis inte. Men jag tror inte att det inflytande som facket kommer att ha i dessa fonders styrelser säkert leder till det allra bästa resultatet. Vi kan bara se hur det gick när fackföreningsägda BPA skulle konkurrera med andra företag som leddes av professionella styrelser!

Herr talman! Låt mig först säga att det vore mig fjärran att diktera vad Lennart Nilsson skall säga här i kammaren. Det är en av de bärande idéerna i det parti jag tillhör — folkpartiet —, det är en av de bärande liberala idéerna att varje människa här i landet säger det han vill. Ett par saker! Lennart Nilsson säger att Strängs budgetar gick ihop. Ja, det gjorde de därför att skatterna höjdes mycket kraftigt varje år. Vi hade ett system som egentligen var underbart, ett önskesystem för en finansminister, där inflationen ständigt höjde skatten och gav staten större inkomster varje år. Detta gick ju bra ända tills vi kom till den gräns där företagens avkastningsförmåga överskreds, och när vi inte längre kunde klara av konkurrensen från omvärlden. Då var det slut, och vi fick påbörja en annan politik. Då gick det inte längre så lätt att få ihop budgetarna, och det tror jag nog att socialdemokraterna kommer underfund med framöver. Det budgetunderskott som vi har haft att dras med, och som socialdemokraterna också har att dras med, växte fram strukturellt helt naturligt beroende på den utveckling som vi hade under lång tid i vårt land. Beträffande skattereformen är jag kolossalt angelägen om att slå fast att vi från folkpartiets sida har finansierat denna. Det lät som om Lennart Nilsson försökte påstå något annat — jag vill absolut vända mig emot detta. Detta togs upp på s. 30-31 i proposition 1982/83:50: ”Sedan riksdagen fattade sitt beslut har den svenska kronan devalverats med 16 96, vilket påverkar såväl inflationstakt som inkomstutveckling 1983 på ett sådant sätt att anledning föreligger att justera reformen för 1983.” Det är vad regeringen säger i denna proposition. Eftersom inflationen ökade är det rimligt att anta att justeringen som det talas om skulle ske på ett sådant sätt att man ökade inflationsskyddet. Regeringen var inne på detta, men sedan övergav man den linjen och gick in på en annan linje. Denna finns beskriven på s. 34 i samma proposition: ”Den sänkta statsskatten och skattereduktionen för erlagd fackföreningsavgift minskar statsinkomsterna med ca 2 miljarder kronor för helår.” Dessa 2 miljarder är LO-rabatten och fackföreningsavgifterna, jag kanske sade fel. Det är denna LO-rabatt och dessa fackföreningsavgifter som regeringen begär att vi i folkpartiet skall vara med och finansiera. Till detta säger vi blankt nej.

Herr talman! Vi får naturligtvis se, Kjell Johansson, vem det är som räknar bäst när det gäller finansieringen av skatteomläggningen. Jag litar nog mer på regeringens matematiker än på folkpartiets. Kjell Johansson har naturligtvis rätt när han säger att man påbörjade en annan politik 1976 jämfört med den som bedrivits av socialdemokraterna. Kjell Johansson sade också att det inte var så lätt. Och det är naturligtvis riktigt. Det har ju visat sig vad den borgerliga regeringen har åstadkommit under sex år. Den har inte haft det lätt, och den har bidragit till alla dessa svårigheter. Detta kommer vi att få dras med under många år. Det var därför jag sade att de allra viktigaste frågorna framöver handlar om att skapa sysselsättning och att fördela det som vi producerar i vårt samhälle på ett rättvist sätt. Jag förstår att moderaterna ser ett rött skynke när någonting annat förs på tal än den ägarkonstellation som finns i dagens samhälle. Man brukar använda sig av BPA som ett exempel på hur förskräckligt det är att det finns något demokratiskt ägande i detta samhälle. Vi kan konstatera att maktkoncentrationen i vårt näringsliv och i vårt land är större än på många andra håll i världen. Om jag inte minns fel, äger ungefär 3 70 av människorna i detta land huvuddelen av vårt näringsliv. Det finns alltså en enorm maktkoncentration, och då förfasar man sig över att det kommer in en annan grupp av ägare, nämligen alla löntagare i detta samhälle. Deras ägande är inte ett ägande för ägandets egen skull utan ett ägande för att klara sysselsättning och framtidens pensioner. Jag tycker att det är bättre att svenska löntagare får ett ökat inflytande genom löntagarfonder än att det finns grupper av ägare som spelar med pengarna. De kanske i och för sig gör bra musik, producerar bra texter och bra låtar och kan sälja många grammofonskivor. Det kan så vara. Men jag tycker det är viktigare att svenska löntagare får ett ökat inflytande genom löntagarfonder än att dessa finansklippare som i dag finns i samhället har inflytandet. ter anhållit att till protokollet få antecknat att de inte ägde rätt till ytterligare repliker.